Herr talman! Ibland funderar man över om man över huvud taget skall fortsätta on debatt av det stag som den vi nu håller på med. Jag betonade att jag inte längre kan hålla räkning på vilken gång i ordningen som jag försökt tala om var vänsterpartiet kommunisterna står i denna fråga. Det resulterade tvdligen denna gång I att Elver Jonsson fann det nödvändigt att säga, att han för utskottets del nu måste uttala inte bara förvåning utan också ledsnad. Om jag nu än en gång upprepar vpk-argumenten för en allmän arbetstidsförkortning och talar om hur vi ser på just den biten i förhåltande till det jämställdhetsprat som också denna proposition innehåller så mycket av, blir Elver Jonsson och hela utskottet förmodligen än mer både förvånade och ledsna. Det har ju inte varit min avsikt. Jag skall ändå än en gång påpeka att vi kraftigt har vänt oss mot hela inriktningen på att göra denna fråga om arbetstidsförkortning tull enbart en familjepolitisk fråga, vilket bl.a. denna proposition är ett uttryck för. Vi anser all frågan om en arbetstidsförkortning har så många andra delar i sig: utslagningen inom arbetslivet, alla generationers möjligheter att leva tillsam Mans OSV. Det är därför vi vänder oss emot den här formen av sammankoppling. som ju har lett till att hela diskussionen om arbetstidsfrågan har kommit i bakvatten. Den opinion som fanns för en förkortning av arbetsdagen har tystats, och en lösning har förhalats.

Med det har vi satt barnen i centrum, inte de småbarnsföräldrar som har ckonomiska möjligheter att klara sin samvaro med barnen.

Herr talman! Elver Jonsson tyckte att det vi har sagt i våra reservationer är av marginell art, ingenting att fästa sig vid. ingenting att ta på allvar, osv. Det må i så fall stå för hans räkning. I reservation 1 säger vi att riksdagen bör fatta ett principbeslut om fortsatt utbyggnad av familjepolitiken på ett sätt som vi har skisserat i vår motion. Vi tycker faktiskt inte att detta är marginellt. Nu sade Elver Jonsson att propositionen utgör bara det andra steget och att det tredje steget kommer så småningom. Jag får väl säga att det var ett ytterst litet kliv som man tog den här gången i så fall. Med den takt som reformarbetet håller numera kan man nog inte vänta sig så värst stora stog i tortsättningen heller. Det har inte hänt någonting på den senaste tiden som gör att det finns anledning för riksdagen att ändra sitt ställningstagande från den 29 mars, sade Elver Jonsson. och det skrivs också i utskottets betänkande. Jag försökte klargöra i mit första inlägg att vi tycker att just vid det här utlfället, när riksdagen står i begrepp att ta ett beslut om förlängd föräldraledighet, finns det anledning att göra ett uttalande om hur man vill göra det möjligt för alla barn och alla föräldrar att utnyttja ledigheten. Sedan ull jämställdhetsaspekten. Elver Jonsson menar att det inte finns så mycket allvar i vår reservation, när vi säger att vi vill stimulera föräldrar att dela upp ledigheten lika, om inte särskilda skäl föreligger. Socialdemokraterna anser alltså att det finns särskilda skäl, menar Elver Jonsson. Ja, det gör det. Det finns väldigt många enföräldersfamiljer här t landet, kan jag tala om för Elver Jonsson, om han inte visste det förut, och i fråga om dem finns det ju särskilda skäl att göra undantag. Den information som skall bedrivas skall påverka fiiderna att ta del i vården, anser Elver Jonsson. Om man inte förenar det beslut om rätt till förlängd ledighet som vi nu tar med ekonomiska möjligheter att utnyttja de förmåner lagen erbjuder, då blir den information som man förmedlar till föräldrar — till pappor då i första hand — ingenting annat än glada tillrop från riksdagen, och sådana tror jag inte kommer att påverka papporna särskilt mycket.

Herr talman! Jag skall inte bredda debatten med fru Marklund genom att ta upp en rad andra saker, men jag vill bara säga som en kommentar till fru Marklunds upprepande av kravet på en allmän arbetstidsförkortning att deta naturligtvis är ett bra krav. Jag tror inte någon vill förneka det. Men vi lever under ekonomiska realiteter, och regeringen har bedömt det så att vi inte har råd med en sådan reform. Det är också riksdagens bedömning. Jag är tveksam till om vpk är berett att presentera något förslag I dag. Skulle vi ändå inte kunna vara så pragmatiska, liberaler och kommunister emellan, att vi, i avvaktan på nägonting bättre som vi hoppas kunna få, åtminstone skulle göra någonting under tiden och inte avvisa det korta steg som det nu sägs att vi tar på familjepolitikens område. Skulle viinte kunna ge småbarnsföräldrarna en chans till ett större umgänge med sina barn under de år det är så viktigt att ha det? Poängen i det här förslaget. vilken jag tvcker fru Marklund tappar bort, är att vi får den lagstadgade rätten att minska arbetstiden under de år barnen är små och då det är så viktigt att vi är ullsammans med dem. At man får göra detta utan att behöva riskera sitt jobb, dvs. att man har rätt att minska arbetstiden och sedan öka den när tid och kraft medger det, är ev framsteg som regeringen har bedömt vara tillräckligt stort för att man skulle kunna lägga fram eu förslag. Riksdagen är också beredd att acceptera detta. Fru Ludvigsson kommenterade inte den huvudfråga jag ställde beträffande reservationen 3. På vilket sätt hade de fackliga organisationerna förvägrats rätten att delta i arbetet? Den frågan står obesvarad. Fru Ludvigsson säger sig vilja ha ett rejält uttalande från riksdagen. Det är klart att man kan kosta på sig en hel del uttalanden, men det hör till ordningen att vi här i parlamentet, både med den nuvarande regeringen och med den socialdemokratiska, inte brukar göra bindande uttalanden när konkreta förslag håller på att arbetas fram. Det finns anledning att avvakta en fortsättning på de familjepolitiska reformerna innan vi binder oss för ett uttalande. Vad vi här kan konstatera, herr talman, är att socialdemokraterna anslutit sig tull propositionen, låt vara att det har skett med en del inre konflikter och stridigheter — på vilka punkter skall jag inte kommentera. Men det stär klart att denna barnvänliga reform inte hade varit möjlig med en socialdemokratisk regering.
Herr talman! Att vi lever under ekonomiska realiteter har vi också konstaterat. Jag sade i slutet av mitt förra anförande att vi anser att alla tuillgängliga resurser måste användas för utbyggnad av barnomsorgen. Jag hänvisade I det sammanhanget till den rapport vi nyligen fåu från svsselsättningsutredningen. Även jag tar alltså hänsyn till de ekonomiska realiteterna och säger att vi i det här läget skall satsa resurserna på barnomsorgsutbyggnaden.

Det är inte den ensamstående lågavlönade kvinnan som kan göra det. För att återgå ill frågan om ekonomiska realiteter kan jag konstatera att man alltså inte har råd att satsa på de här bitarna, men man har råd att sänka urbetsgivaravgiften och råd att satsa alla de miljoner riksdagen beslutade om i går när det gäller B3LA osv. Vi prioriterar nwturligtvis utifrån våra värderingar om hur samhället skall se ut och hur det kan förbättras för de människor som lever här. Vi prioriterar i det här sammanhanget till förmån för barnen.
Herr talman! Jag hann inte förra gången besvara den fråga som Flver Jonsson ställde, och jag skall därför försöka att göra det nu. När jag sade att löntagarnas organisationer inte fått vara med i förberedelscarbetet för lagstiftningen stödde jag mig på löntagarorganisationernas egna uttalanden. Av de remissvar som finns redovisade i propositionen framgår det klart — och det framgår också av vår motion — att både TCO och LO var starkt kritiska mot förslaget samt att en annan praxis än den gängse tillämpats vid förberedelserna till reformen.

Herr talman! Det som Ingrid Ludvigsson nu sade förtydligar bilden att LO:s och TCO:s företrädare är kritiska mot förslaget — och det har de naturligtvis full rätt att vara. Men när det i den socialdemokratiska motionen och reservationen antyds att man förvägrats delta i överläggningarna, då far man enligt mitt sätt att se med osanning. Och för att det inte skall råda någon oklarhet om hur det har gått till samt för att också fru Ludvigsson skall veta vad som verkligen har hänt vill jag upplysa om tre saker. För det första hölls redan på försommaren 1977. alltså för nära ett år sedan, överläggningar mellan berört departement, de offentfiga och privata arbetsgivarna, TCO, LO och SACO. LO begärde dessutom att få en extra överläggning. eftersom man tyckte att en dag var för kort tid. Så skedde också. och det hölls en extra överläggning med de fackliga löntagarorganisationerna. För det andra gick förslaget också ut på remiss i vanlig ordning. För det tredje fick man under propositionsarbetet en underhandsdelning av lagrådsremissen. Ffter vad jag förstår gick det alltså i samtliga dessa tre moment till på identiskt likadant sätt som på den gamla regeringens tid. Det fanns all anledning att fortsätta med det. Men att påstå att man inte har haft möjlighet att delta och att anföra synpunkter är att fara med osanning! Slutsatsen blir alltså att alla parter har haft möjigheter att anlägga synpunkter på förslaget. För min del vill jag bara beklaga att LO och TCO inte har anfört mera av arbetsrättsliga synpunkter. Det hade i och för sig funnits anledning at göra det. Det är det enda jag beklagar i sammanhanget.

Herr talman! Det har tydligen uppstått en liten missuppfattning mellan mig och talmannen när det gäller replikväxlingen, och jag kommer därför litet i efterhand. Det gör kanske att vi nu får två debatter. Till Ingrid Ludvigsson vill jag säga att i och med detta tagförslag öppnas nu en möjlighet även för de föräldrar som inte är statligt anställda att få rätt till vänstledighet. Det är ett välkänt faktum att många småbarnsföräldrar I dag har deltidsanställning som inte är förbunden med rätt att återgå till anställning på heltid. Det är en väsentlig förbättring som nu gjorts. Sedan sade Ingrid Ludvigsson att detta system har varit i funktion en längre tid på den statliga sidan. Ja, men varför har ni då inte gjort någon analvs och redovisat resultatet av den? Jag har inte uppfattat det så att systemet kritiserades av berörda grupper utan att de i stället har varit tilltalade av det. Vidare har jämställdhetstfrågan förts in i debatten, och man har sagt att detta är en reform som medför att endast kvinnorna kommer att använda de möjligheter lagen ger. Då vill jag peka på att merparten av kvinnorna i dag har deltidsarbete och därför inte är direkt berörda, men de omfattas ändå av lagen. Att det skapas rättvisa tillmäter jag stor betydelse, men jag förstår inte er kritik mot det förslag som ger en större grupp denna rättvisa. Tidigare har det inte framförts någon kritik på den här punkten. Med anledning av Ingrid Ludvigssons kritik när det gäller takten i reformarbetet ansluter jag mig till vad Elver Jonsson sade, nämligen att det här förslaget icke hade legat på riksdagens bord för behandling. om det hade varit en soctaldemokratisk regering. I fråga om kontakter med de fackliga organisationerna kommer Ingrid Ludvigsson med helt felaktiga påståenden. Under arbetet med förslaget kallade arbetsgruppen arbetsmarknadens organisationer till två sammanträden, och under arbetets gång togs kontakter fortlöpande. Ser vi sedan på de olika organisationernas intresse för denna fråga, finner man att TCO i sitt remissyttrande uttalade att TCO ställer sig bakom förslagets grundläggande principer om utvidgad rätt till ledighet för vård av barn och anser att en rätt till partiell törkortning av arbetstiden innebär en viktig rättighet för don anställde. Men vilka är det som säger nej? Jo, det är SAF och LO. Till nejsägeriet ansluter sig också Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Vi har ett väsentligt arbete framför oss, nämligen att inrikta samhällsarbetet på att skapa ett mera barn och familjevänligt samhälle. Arbetet måste bedrivas på många områden. Just det förslag som vi nu diskuterar är ett mycket viktigt led i detta arbete. Jag har redan tidigare redovisat. och det framgår också av propositionen, att vi har tagit det här i olika etapper. Den första etappen klarades av den I januari 1978. Detta är den andra etappen, och den tredje etappen arbetar vi med för fullt. Trots det besvärliga ekonomiska läget har positionerna flyttats fram och förbättringar har genomförts. I detta sammanhang vill jag säga ull Eivor Marklund som talade om sveken: Plocka fram dem! Krutet är sannerligen inte bortskjutet. Det har varit med i behandlingen och finns alltjämt med, Eivor Marklund. Det är endast när krutet kommer i Eivor Marklunds mun som det blir blött och saknar sprängverkan.

Herr talman! Det var inte precis någonting nytt som kom fram i Rune Gustavssons senaste anförande. Han talade om för mig att alla i och med genomförandet av det här förslaget får rätt till ledighet. Det har vi ju förstått — det var ju därför vi aceepterade propositionen. Sedan sade han att om socialdemokraterna hade suttit vid makten, hade det här förslaget inte legat på riksdagens bord i dag. Nej, det hade det säkert inte gjort — inte i den här utformningen. Då hade det lagts fram ett annat och bättre förslag att ta ställning till, ett förslag där ledigheten hade varit förenad med bestämmelser om att man också skall tå ekonomisk kompensation för den ledighet man är berättigad till. Beträffande analysen av de bestämmelser som gäller på den statliga arbetsmarknaden och som nu kommer att gälla för arbetsmarknaden över huvud taget sägs det ju t.o.m. i propositionen att av det material som redovisats framgår inte hur många anställda som har haft barn i berörda åldrar. Man tillägger att det inte har varit möjligt att närmare analysera hur möjligheterna till ledighet har utnyttjats. Enligt vår åsikt hade det varit mycket väsentligt för riksdagens ställningstagande och för den fortsatta utvecklingen på familjepolitikens område att få denna analys. Det borde kanske ha varit möjligt att göra den analysen. EIVOR MARKLUND kort genmiälc: Herr talman! Begreppet springverkan kanske vi inte skall diskutera i de termer som Rune Gustavsson och Eivor Marklund använder i detta uppleva innebörden av begreppet sprängverkan när barnfamiljerna talar om för honom vad de verkligen tycker om dessa s.k. reformer. När så socialministern fortsätter att tala om att vi skulle ha något emot att utvidga en rätt till ytterligare grupper säger han t.o.m. att det handlar om stora grupper. Det har jag mycket svårt att hålla med om. Det finns inte alls några stora grupper som skulle kunna utnyttja dessa rättigheter. De kommer tvärtom, som jag har sagt, att öka klyftorna. Jag vill ställa en rak fråga till socialministern: Hur skall t.ex. en ensamstående mamma som jobbar inom handelsområdet kunna utnyttja denna rättighet? Kan hon verkligen göra det, hur stor rätt hon än har att utnyttja denna lösning? Jag vill vidare bara upprepa vad jag framhållit tidigare - det blir en andra debatt. som Rune Gustavsson sade —- nämligen utt barnen inte skall vara en angelägenhet enbart för föräldrarna. Vi har tidigare i kammaren använt det fina uttrycket "alla barn är allas barn”. och en sådan mälsättning förverkligar man sannerligen inte med åtgärder av det nu aktuella slaget. Rune Gustavsson frågar vilka svek som förekommit och ber mig räkna upp dem. Jag kan inte göra det så utförligt i en kort replik. Låt mig först bara peka på frågan om vårdnadsbidrag. Jag har dock tidigare noterat — och vill gärna göra det ännu en gång —att jag är glad för att det uppenbarligen inte blir några vårdnadsbidrag. fastän man lovat det. Låt mig också nämna barnstugeutbyggnaden. Nog representerar väl den ett svek, mot bakgrund av vad som har sagts från de dåtida oppositionspartierna i den frågan. Jag kan också ta upp normerna för kvaliteten inom barnstugeverksamheten. I de frågorna vill jag minnas att Rune Gustavsson och jag var ganska överens under vår gemensamma tid i socialutskottet. Hur ligger det till med dem nu?
Herr talman! Till Ingrid Ludvigsson vill jag säga att jag är medveten om att det hade varit en annan inriktning på reformen om socialdemokraterna hade lagt fram ett förslag på detta område. Men jag hävdar att det förslag som vi har framlagt är barn och familjevänligt. Att föräldrarna får möjlighet att vara längre tid tillsammans med sina barn betraktar vi som en oerhört viktig fråga. Vårt förslag representerar dock inte en färdigutbyggd familjepolitik. Det är, som vi klart har redovisat, ett etappförslag, och vi arbetar vidare med dessa frågor. Till Eivor Marklund vill jag säga att jag konstaterar att vi har litet olika uppfattning när det gäller barnen. Jag hänvisar till det som riksdagen i stort sett var enig om när den en gång antog förskolelagen. Det uttalades då att det ankommer på föräldrarna att ta ansvaret för barnets fostran och vård men att det är samhällets uppgift att medverka till att föräldrarna kan fullgöra den viktiga uppgiften. På frågan om hur en ensamstående förälder, som kommer att omfattas av den föreslagna lagen, skall kunna utnyttja den vill jag än en gång poängtera vikten av att föräldrar får rätten att vara borta från jobbet och till en kortare arbetsdag. I dag har många kvinnor deludsjobb kanske beroende på att de inte har möjlighet att ta ett heltidsjobb, i avsaknad av de möjligheter som den nu föreslagna lagen kommer att ge. Enligt de uppgifter jag har lämnat i propositionen arbetar vidare faktiskt 60 ö av föräldrarna i enförälderfamiljerna på heltid. Det innebär att 45 000 ensamstående föräldrar med barn under åtta år arbetar på heltid.
Herr talman! Att vi uppenbarligen har delade uppfattningar i grundfrågorna måste vi återigen konstatera. Jag har aldrig sagt att inte föräldrarna skall ha ansvar för sina barn. Självklart skall de ha det. och självklart skall också samhället ta den del av ansvaret som det har för att ge föräldrarna möjlighet att lösa sin uppgift på ett för barnen riktigt sätt. Men när vi diskuterar vad som bäst gagnar barnen så menar jag — och vi har också sagt detta i tidigare debatter —- att det måste finnas anledning att vidga barnens möjligheter till kontakter utanför familjekretsen. Beträftande min direkta fråga väljer socialministern att återigen poängtera rätten till deltid. Men han glömmer att nämna att anledningen till att så många kvinnor har deltidsarbete ligger i att deltidsarbetet i många fall blivit påtvingat; samhället har inte tagit det ansvar som vi tidigare talat om när det gilller barntillsyn, något som jag åter vill betona att vi i det här kiget vill satsa befintliga resurser på.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1977/78:31 läser vi att den föreslagna lagen enligt propositionen ses som en delreform på familjepoliukens område. I sit senaste mlägg sade Rune Gustavsson an detta inte är någon utbyggnad — det är en etapp. Ja, jag vet knappast om det är på stället marsch. I regeringsdeklarationen läser vi att stödet till barnfamiljerna skall ”utformas så att det främjar valfrihet och jämställdhet”. Vidare har sagts här 1 dag att arbetslivets villkor kommer att förändras så att alla barn och föräldrar har samma möjligheter till samvaro. Herr talman! Jag tycker att frågan om barnets ställning och barnets rätt under den nya regeringens tid mer och mer kommit i bakgrunden. Barn som lever i hela familjer och barn som lever i splittrade familjer, där splittringen kan ha en eller annan orsak som jag inte skall gå närmare in på, borde ges samma rätt till samvaro. Dessa ensamstående föräldrar bör väl ges samma möjligheter att uppleva samvaron med sina barn. Föräldraförsäkringen som vi diskuterade den 17 maj förra året innebar det första steget till att man inte gav alla barn samma rätt. Det förslag vi diskuterar i dag innebär en ytterligare försämring för barn till ensamstående, barn till låginkomsttagare. Socialministern citerade här vad TCO hade sagt om att man ställde sig bakom det som kallades reform. Men det var inte hela sanningen.

När vi I maj förra året antog den s.k. utbyggda föräldraförsäkringen, hade ett förslag framlagts av Göte Fridh, som var statssekreterare i socialdepartementet under den förre socialministern. Vi tog ställning ull förslaget att genomföra den då aktuella arbetsgruppens reformförslag, och vi fick efter en ganska omfattande remissbehandling ett positivt gensvar från såväl LO och TCO som SACO/SR. Det förslag som regeringen lade fram när det gällde den särskilda föräldratörsäkringen var vid den tidpunkten inte förankrat i de fackliga organisationerna, och när regeringsförslaget kom fram i färdigt skick och presenterades för löntagarorganisationerna möttes det — vilket väl Rune Gustavsson inte är omedveten om — av skarpa protester från LO, TCO och SACO/SR. Vi har i dag ungefär 640 000 tamilier som i slutet av år 1976 hade barn under åtta år. Av dessa 640 000 familjer utgjorde 10-135 26 ensamföriäldrar, och av ensamföräldrarna var mer än 90 25 kvinnor. Vi kan konstalera att av det totala antalet kvinnor med barn under åtta års ålder arbetade 29 24 på heltid, men ser vi på siffrorna för ensamföräldrar finner vi att motsvarande siffra är så hög som 60 26. Detta visar i klara siffror att det när det gäller smäbarnsföräldrar i många fall är ekonomiskt möjligt för någon av dem att stanna hemma eller att ta en anställning med förkortad arbetstid. Självfallet blir det då oftast modern som gör det, eftersom det brukar vara hon som har den lägre inkomsten och det dä anses ekonomiskt mer försvarbart att det är hon som stannar hemma. Men siffrorna visar också att ensamföräldrarna inte bedömt det vara ekonomiskt möjligt att förkorta sin arbetstid trots att de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna knappast skiljer sig för de olika grupperna. Ändå är det rimligt att peka på att just ensamföräldrarna kan vara i särskilt behov av en avkortad arbetstid — många gånger kanske de har större behov av det än då båda föräldrarna är förvärvsarbetande — på grund av att ensamföräldrarna inte bara skall ägna sig åt vården av sina barn utan också måste klara av allt annat arbete i hemmet — de är ju ensamma om att ta allt ansvar. Dessa grupper utestänger man, menar jag. Det bedömer jag som en på något sätt otäck tendens, som framträdde vid genomförandet av den lagstiftning som vi antog förra året och som man kallade en reform. Därigenom tillskapades en nionde månad, som dock inte gav någon ekonomisk kompensation utan där stora grupper i stället utestängdes, vilka allra bäst hade behövt trygghet och avkortad arbetstid. De blev utestängda därför att de inte hade råd att ta ledigt från arbetet. I debatten anser jag att man har glömt både barnets roll och den ensamstående förälderns lika rättighet till samvaro med sina barn som . familjer med två föräldrar har möjlighet till. Jag har en fråga till socialministern. Det känns närmast genant att ställa den, men jag vill ändå göra det — jag tror självfallet att svaret på den är genomtänkt, även om detta inte kommer till uttryck i propositionen. Frågan gäller den sociala tryggheten vid föräldraledighet. Har man tagit ställning till rätten för en förälder att vara inplacerad i sjukpenningklass, om föräldern är ledig länge? I dag finns det bara under särskilda omständigheter en rättighet att stå kvar i sjukförsäkringen under tolv månader. Jag hoppas också att de som har tagit ledigt och som inte är statligt anställda, om företaget under denna ledighet skulle ha upphört att existera, har rätt till samma ersättningar som finns för dem som är ute i arbetslivet på andra områden. Jag känner det som sagt närmast litet genant att ställa denna fråga, eftersom den är så fundamental, och den bör även vara grundläggande när ett sådant här förslag framställs. Men det kanske är just det som också socialministern tycker och att det är därför som frågeställningarna inte har kommit till uttryck i texten. Hur skulle det te sig om två graviditeter skulle komma ganska tätt efter varandra? Om modern har rätt att vara hemma en längre tid, hur ser då tryggheten för henne ut inom socialförsäkringens ram. hur ser tryggheten ut 50 när det gäller eventuell arbetslöshetsersättning osv.? Jag ber om ursäkt, Rune Gustavsson. om jag är inne och klampar på ou område där det redan finns ett heltäckande svar att ge mig, men eftersom jag inte kan utläsa det svaret i propositionen känner jag det angeläget att i detta sammanhang få ställa dessa frågor. Sedan, herr talman, talade Elver Jonsson litet grand om brasklappar, vilket jag inte riktigt förstod. Och skall jag vara riktigt ärlig och uppriktig, så var väl Elver Jonssons kunskaper om föräldraförsäkringen och vad som hänt på detta område ganska summariska, men det kanske var andra områden som bedömdes mer angelägna att diskutera. Vi har inom socialdemokratin klart tagit ställning till att en kvotering är nödvändig. Den arbetsgrupp under Göte Fridhs ledning som jag tidigare talade om kom fram med förslaget att ledigheten skulle delas lika mellan föräldrarna. Det fanns då särskilda skäl —- som Elver Jonsson bedömde som brasklappar - som gjorde att man kunde undanta föräldrar från denna tvingande uppdelning. Ingrid Ludvigsson har tagit upp några grupper. Jag kan nämna också föräldrar som är på sjön, och det finns andra omständigheter som jag inte skall räkna upp. Vi var inte ensamma om att tycka att detta var ett riktigt förslag. De stora löntagarorganisationerna ställde sig bakom förslaget liksom socialstyrelsen, barnomsorgsgruppen, Försäkringskasseförbundet, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Folkpartiets ungdomsförbund och Fredrika-Bremer-förbundet. Jag kan nämna några som var emot: Lantbrukarnas riksförbund, Moderata kvinnoförbundet, Centerns ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet och Folkpartiets kvinnoförbund. Det mest fantastiska är att socialministern i den proposition som låg till grund för beslutet i maj 1977 nämner Folkpartiets kvinnoförbund som den enda remissinstans som är emot förslaget. Jag tycker det är angeläget att till protokollet få med att det var flera som hade invändningar mot förslaget. Om vi menar någonting med jämställdhet, om vi menar någonung med alla barns rätt, om vi menar någonting med att vi vill klara situationen för de sämst ställda i samhället, då finns det bara en väg att gå. Det är att ansluta sig till den utbyggda föräldraförsäkring som socialdemokratin presenterade mycket tidigt och som vi fortfarande står fast vid.

Herr talman! Det är ett märkligt sätt som Doris Håvik har att argumentera. Här ger vi möjligheter för alla föräldrar att omfattas av ledighetslagen — en förmån som endast de statligt anställda tidigare haft, och så kommer Doris Håvik och säger att vi försämrar för stora grupper. Det är Doris Håviks sätt att argumentera. I det arbete som vi har bedrivit under den här tiden i socialdepartementet har vi haft inriktningen att familjepolitiken skall utgå ifrån barnets bästa. När vi bygger upp barnomsorgen måste vi utgå ifrån barnets och familjens bästa. Vi skall inte bygga upp barnomsorgen utifrån arbetsmarknadens behov och situation. Med cen sådan inriktning av familjepolitiken och en förbättring av familjesituationen är det, som jag tidigare sade, en mängd olika frågor som måste tas I beaktande. Jag vågar hävda, Doris Håvik, att man under koncentrationsprocessen på 1960-talet sannerligen icke hade barnens bästa för ögonen. Barnen har kommit i kläm, och den stora utslagningsprocess som vi har är ett resultat av koncentrationsprocessen, då man byggde in de sociala problemen. Det börjar man nu även från socialdemokratiskt håll inse. Det är en jämställdhetsfråga och en policyfråga då det ges möjligheter för båda föräldrarna att använda denna ledighetslag. Den fråga som Doris Håvik tog upp rörande placering i sjukpenningklass 0. d. är en tillämpningsfråga, och den kommer att tas med i arbetet med informationen. Sedan berörde Doris Håvik den förbättring, utökningen av föräldra försäkringen med två månader, som träder i kraft den 1 januari och ville påstå att även den var en försämring. Den nionde månaden, Doris Håvik, ger möjlighet att minska arbetstiden från åtta till sex tummar per dag. Den ger möjlighet till kompensation för inkomstbortfallet för alla dem som har inkomster upp till 52000 kr. per år. Vill Doris Håvik kalla det för en försämring, då har vi helt olika uppfattningar om tillämpningen av reglerna liksom om vad vi lägger in i begreppet förbättring resp. försämring när det gäller barnomsorgen.
Herr talman! Fru Håvik tog upp kvoteringsfrågorna och menade att det var felaktigt att inte binda sig för en absolut kvotering. Jag har i tidigare inlägg sagt att en mycket hård bindning onckligen kan ha svagheter. Jag har också påpekat att inte heller socialdemokraterna förnekat detta faktum, eftersom de sagt att när särskilda skäl föreligger finns det anledning att ha en annan uppdelning. Det kan ju finnas situationer där mamman eller pappan inte kan ta ut ledigheten. Då måste det kännas konstigt, tycker jag. att lagstiftningsvägen förvägra en annan fördelning av ledigheten. Fru Håvik sade också någonting om att mina kunskaper på det här området kanske inte var vad de borde vara. När det gäller just den delen kan jag hålla med fru Håvik. som säkert behärskar försäkringsfrågorna bättre än jag. Däremot vill jag påstå att mitt engagemang för att småbarnsföräldrar skall få vara mera tillsammans med sina barn är starkt. I det fallet känner jag minst lika starkt som Doris Håvik. Socialdemokraterna har inte i vare sig motioner eller reservationer presenterat vad de skulle vilja ha i stället för regeringsförstaget. Man har bara kommit med hurtfriska uttalanden. Med tanke på kammarens debatt skulle jag vilja fråga Doris Håvik och hennes partikamrater: Kommer ni att yrka avslag på det förslag som ligger? Om ni skulle framhärda och följa era utskottskamrater och tillstyrka regeringsförslaget, vore det intressant att få veta hurdet skulle bli om socialdemokraterna kom i regeringsställning. Är fru Håviks bedömning den att man då skulle avskaffa den föräldraledighet som vi i dag står i begrepp att besluta om”? Jag tror att Sveriges småbarnsföräldrar är intresserade av svar på den frågan. Sedan vill jag precis som fru Håvik i egenskap av statsanställd säga att det väl ändå måste vara riktigt att vi här i riksdagen försöker medverka till en reform som vi tidigare i egenskap av arbetstagare avtalsvägen kunnat åstadkomma. Det känns riktigt att medverka till det. Jag har inte upplevt att mina brevbärarkamrater eller postkassörer känt sig diskriminerade eller ansett sig ha en försämrad situation därför att de haft förmåner som vi nu lagstiftningsvägen vill ge åt alla.

Herr talman! Först till Elver Jonsson, som diskuterar olika anställningsformer: Jag är inte statsanställd, men det kanske är ointressant i sammanhanget. Man kan ju känna och tycka i dessa frågor ändå. Rune Gustavsson bedömer alltid mitt sätt att debattera som märkligt. Jag må väl bära det. Vad jag finner vara märkligt är att jag inte kunde få ett svar på min konkreta fråga hur man löst problemet med de sociala förmånerna. Tydligen var min förvåning berättigad. även om jag var litet generad nir jag ställde frågan. Man har tydligen inte löst det, utan nu är det så enkelt att man skall utfärda tillämpningsföreskrifter. Vad är det som skall tillämpas och hur? Och hur långt tänker man sträcka sig — I de konkreta fall jag angav som exempel — när det gäller rätten att forfarande vara inplacerad i sjukpenningklass? Märk välatt om föräldrar som utnyttjar ledigheten får sådan rätt kommer även andra grupper in, som också kan vara intresserade av — kanske med samma goda skäl — att ha kvar sin inplacering i sjukpenningklass. Där kan uppstå betydande svårigheter beträffande avgränsningen, men jag förmodar att också de frågorna är genomtänkta eller kommer att tas upp ull behandling. Människor får då vänta på den information som kan komma ut av de avvägningar som senare skall göras i departementet. Enligt min bedömning är det ganska anmärkningsvärt att informationen skall komma först i efterhand till de personer som går ut och utnyttjar sig av denna — som man kallar det — förmån.

Herr talman! Jag vill påpeka för Doris Håvik att det här är en ledighetslag. Jag har sagt att de sociala förmånerna under ledigheten kommer att beröras i informationsskrifter. Sedan säger Doris Håvik: De som använder sig av denna lag läter sig utnyttjas. Det fordras ingen kommentar.
Herr talman! Det citatet var högst diskutabelt. Det är t.o.m. så att stenograferna skakar på huvudet. Så har jag inte sagt, och jag ber Rune Gustavsson att gå ullbaka till protokollet och konstatera att det var alldeles felaktigt uppfattat.

Ger man inte ett ekonomiskt stöd är det eu axiom, Rune Gustavsson, att man utesluter betydande grupper från det som är så bra för de hela familjerna.
Herr talman! Jag vet inte att Doris Håvik vid något tillfälle under årens topp kriliserat det förhållandet att de statligt anställda har haft dessa förmåner. Men nu, när vi lägger fram ett förslag till en lag som ger möjligheter för samtliga föräldrar att få rätt till ledighet, då kritiserar Doris Håvik det! Det här är ett förslag som ger möjligheter till ökad samvaro mellan föräldrar och barn. Jag har tidigare sagt: Detta är andra steget i utbyggnaden av den familjepolitik som vi har lagt fast i regeringsdeklarationen. Det tredje steget arbetar vi med och det skall också tas så småningom.

Herr talman! Den rätt ull kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar som riksdagen skall besluta om i dag är en reform som vi i moderata samlingspartiet hälsar med glädje och länge arbetat för. Förra gången frågan var uppe i riksdagen sade socialdemokraterna och vpk nej, och det var endast med lottens hjälp som utskottets positiva ställningstagande kunde föras vidare till regeringen. I dag har socialdemokraterna klokt nog ändrat inställning. Man inser att detta är en reform som hälsas med stor tillfredsställelse av stora grupper småbarnsföräldrar. Men socialdemokraterna omger sin helomvändning med väldigt många reservationer. Inte mindre än tre stycken är fogade till utskottets betänkande, och de socialdemokratiska inläggen här i dag har präglats av kritik och negativism. Man får faktiskt intrycket — jag instämmer med Elver Jonsson — att socialdemokraterna rätteligen borde yrka avslag. Den utökade rätten till tjänstledighet är en delreform — det har socialministern redan understrukit. Den måste följas av förslag om en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen och av förslag om en vårdnadsersättning. Reformarbetet på familjepolitikens område har hela tiden bedrivits stegvis, även under den socialdemokratiska eran. Faktiskt är det så att frågan om rätten till ledighet och rätten till ersättning har behandlats separat av riksdagen ända sedan familjepolitikens begynnelse på 1920 och 1930-talen. Ett undantag utgör propositionen 1975/76:133. Det är naturligtvis så att innan värdnadsersättningen införts det är lättare för tvåföräldrafamiljer att utnyttja rätten till tjänstledighet. Men marginaletfekterna I vårt skatte och bidragssystem är sådana att det reella inkomstbortfallet vid en nedtrappning av arbetstiden från åtta till sex timmar reduceras höpst avsevärt. JSämställdhetskommittén bedriver försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag, bl.a. vid Volvoverken i Köping. Jag frågade några av de kvinnor som deltog i det försöket — och de är kollektivanställda — hur de säg på förlusten i arbetsförtjänst. Svaret var genomgående att när skatten tagit sitt är skillnaden inte sä stor. Jag känner naturligtvis inte till dessa kvinnors familjeförhållanden. Säkert är emellertid att Doris Håvik har tel när hon påstår — och det glorde hon — att reformen försämrar för ensamföräldrarna. Det gör den inte på något sätt. Däremot behöver alla barnfamiljer, och då särskilt ensamstående, den vårdnadsersättning som vi arbetar på att genomföra. Farhågorna för att den kortare arbetsdagen skall påverka daghemsutbyggnaden eller försvåra jämställdhetsarbetet kan jag inte alls förstå. Det faktum alt man på den statliga sektorn i många år haft de förmåner som nu föreslås gälla för hela arbetsmarknaden, har såvitt jag vet inte påverkat programmet för daghemsutbyggnaden. Jag noterade inte heller att socialdemokraterna i propositionen Kvinnor i statlig tjänst föreslog en minskning av ritten till tjänstledighet för att därigenom främja Jämställdheten. Tvärtom talas det i den propositionen om att tjänstledigheten bör kunna utsträckas om särskilda skäl föreligger. Rätten till kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar kommer att öka såväl kvinnors som mäns möjligheter att behålla sina heltidsjobb samtidigt som de får tid för ett aktivt föräldraskap. Den negativa inställning till deltidsarbete som socialdemokraterna och vpk redovisar i så många sammanhang är svårförståelig. Undersökning efter undersökning visar att människorna önskar deltidsarbete. Det är många fler heltidsarbetande som önskar kortare arbetstid än deltidsarbetande som vill förlänga sin arbetstid. Bland de s.k. latent arbetssökande kvinnorna är tendensen densamma. Det är deltid som efterfrågas. Det är inte deluden det är fel på. Felet ligger i att det i alltför stor utsträckning enbart är kvinnor som efterfrågar deltiden. Orsaken till detta känner vi alla till. Kvinnorna uppbär fortfarande huvudansvaret för familjen och hemmet. Det är här förändringen måste ske. Männen måste ta sin del av unsvaret. Rätten till tjänstledighet för småbarnsföräldrar är till för barnen, för att skapa en större trygghet för dem, men den är också till för kvinnan, som med rätten till tjänstledighet i bakfickan kanske vågar sig på eu heltidsjobb. Och för mannen, som med samma anställningstrygghet kanske vågar sig på att ta föräldraledighet. Vi måste få en arbetsmarknad som tar hänsyn till att människorna ofta har ett vårdnadsansvar vid sidan av yrkesarbetet, ett ansvar för barn, ett ansvar för anhöriga. Jag ser den reform som vi har att besluta om i dag, som en åtgärd i syfte att bättre anpassa arbetslivet till människornas behov, både de vuxnas och barnens. Med detta. herr talman, ber jag att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskotters betänkande.

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar har varit en följetong i riksdagen under hela 1970-talet. Såvitt jag har kunnat finna togs den upp första gången i en riksdagsmotion 1971. Sedan har den återkommit åtskilliga gånger. Vid det första tillfället citerades i motionen ett ganska långt stycke ur den TCO rapport, Familj och samhälle, som hade tagit upp en tanke, som man kallade ”rätt till deltid i vissa angivna suuationer”. ”Önskvärt vore att de fackliga organisationerna kunde påverka utvecklingen av deltidsarbetet därhän, att de som hade behov av uvkortad arbetstid också kunde få deta. För närvarande tvingas många att sluta sin anställning, därför att de av ett eller annat skäl är förhindrade att arbeta en normal arbetsdag. Detta gäller inte minst för det stora flertalet kvinnor som får barn. Om föräldrar med små barn ges möjligheter till avkortad arbetstid, är det sannolikt att ett barns ankomst inte i lika hög grad som nu skulle innebära ctt längre avbrott i förvärvsarbetet för den unga kvinnan. Ur arbetsgivarnas synpunkt vore det en fördel att de i större utsträckning kunde räkna de unga gifta kvinnorna som en stabil arbetskraft. Ur familjens synpunkt skulle det innebära en ökad trygghet, om den anställde kunde ha rättighet att, under vissa omständigheter som vård av småbarn, för studier, vård av sjuk anhörig eller på grund av hälsoskäl, få avkortad tjänstgöringstid under viss tid. Tillfälliga hinder att göra en full arbetsinsats skulle då inte behöva bli anledning till att anställningen upphörde. För morgondagens familj, där sannolikt båda föräldrarna kan komma att vilja ta del av barnens vård och fostran under den första tiden, är en sådan räv ull nedsatt tjänstgöringsvud helt avgörande för om de skall kunna förverkliga sådana önskemål. Morgondagens arbetstagare förväntas återgå till studier vid upprepade tillfällen under sitt arbetsliv. Detta kan sannolikt endast under vissa perioder ske på heltid. I detta fall kan den avkortade tjänstgöringen bli den lämpligaste utvägen att klara både studier och försörjning.” Så långt TCO-rapponen. "Det är ett mycket spännande perspektiv som hir målas upp. Givetvis återstår en rad tekniska problem att lösa innan rätt till deltid kan vara en realitet. I första hand bör arbetsmarknadsparterna givetvis diskutera frågan. Men det är också angeläget att staten utreder förutsättningarna för införande av begreppet rätt ull deltid, hur detta i så fall skulle organiseras och vilka kostnader som skulle uppstå. Självfallet bör också undersökas i vilken 55 utsträckning staten här kan gå före med gott exempel som arbetsgivare. En utredning bör också söka kartlägga det framtida behovet av deltidsarbete i olika situationer och möjligheterna att tillgodose detta.” Detta var ur en motion som jag var med om att väcka 1971. Steg för steg har det vi där förestog faktiskt genomlörts, och nu tas alltså ett betydelsefullt "ytterligare steg. Jag ser det som mycket glädjande att vi har kommit så här långt, och att dessa tankegångar genom åren har fått en växande anslutning. Det är framför allt socialdemokraterna som har varit negativa. Det sades länge av socialdemokratiska debattörer: Vi skall inte ha några särlösningar. Småbarnsrföräldrarna skulle få vänta på den kortare arbetstiden till dess att alla kunde få den. När arbetsgruppen förra sommaren presenterade sitt förslag sade en ledande socialdemokrat — tidigare statsråd och ledamot av den här riksdagen — att förslaget var helt meningslöst och ett slag i ansiktet. Nu sluter socialdemokraterna upp bakom reformen. Man är t.o.m. med och uttrycker sin förvåning över alt vänsterpartiet kommunisterna inte vill ansluta sig. Det har här talats mycket om vad man är mest förvänad över. Jag är nog mest förvånad över, men också glad åt, att sociuldemokraterna i utskottet är med på det här förslaget. Men det finns ändå skäl att granska de argument som har anförts mot det här förslaget, bl.a. därför att vänsterpartiet kommunisterna fortfarande är emot det. De säger att den här rätten blir ett slag i luften så länge man inte kan ge någon ersättning för minskningen av arbetstiden. Som redan har påpekats, tillämpas här samma metodik som när det gäller studieledighet. Man inför en generös lagstiftning som ger stort utrymme för ledighet. Sedan kan vi steg för steg bygga upp det ekonomiska stödet. Men redan innan vi har råd att göra det, ger vi alltså en möjlighet till ledighet för dem som kan utnyttja den. Det kan då invändas att ledigheten inte kan utnyttjas av alla. Nej, naturligtvis inte! Men är detta verkligen ett skäl för att avstå? Vihörde samma tankegångar när det gällde den flexibla arbetstiden. Den gick emot jämlikhetssträvandena, eftersom den inte kunde utnyttjas av alla. Nu är det väl ingen som med en sådan motivering vill avskaffa den flexibla arbetstiden där den förekommer. Vi vet naturligtvis inte hur den här rätten kommer att utnyttjas. Det är uppenbart att den som tjänar mer har lättare att utnyttja den — så långt kan vi vara överens. Det har redan påpekats att de statligt anställda har den föreslagna möjligheten. Vi nödgas konstatera att vi inte vet hur den utnyttjas i Statlig tjänst — vilka människor som utnyttjar den, vilka inkomster dessa hur, osv. Det är naturligtvis en brist. Men ansvaret för att det inte gjorts någon studie om det bär naturligtvis den tidigare regeringen, som hade möjlighet att göra den. Nu kommer sådant material att framläggas tack vare att det har efterfrågats. Men vi kunde ha haft svar på dessa frågor. om den tidigare regeringen hade varit litet mer förtänksam. Mitt intryck är att det inte bara är höglönetagare I statens tjänst som utnyttjar den här möjligheten, men det är alltså inte någonting som jag kan belägga med siffror. Ofta föreligger den situationen. att båda föräldrarna jobbar heltid. De har det slitsamt, och barnen är länge på daghem, Den här reformen ger en möjlighet för dessa föräldrar att ta deltidsarbete. Hur många som kommer att utnyttja den vet vi inte. Vi vet att skillnaden mellan heltidsarbete och 6 timmars arbetsdag för låginkomstagare kan vara kännbarare in för andra, även om inkomstskillnaden inte blir så stor på grund av marginalskatt, bostadsbidrag och annat. Men det är självklart svårare för en ensamstående att utnyttja den här rätten. Därför är det angeläget att bygga ut föräldraförsäkringen. Genom den särskilda föräldrapenningen kan man få stöd under en avsevärd tid. Men naturligtvis är det önskvärt att få resurser till en ytterligare utbyggnad. Sedan har vi de många familjer som redan i dag är i den situationen, att inte båda makarna arbetar full tid. Antingen är den ena av föräldrarna hemma — i 40 "0 av småbarnsfamiljerna har i dag inte båda föräldrarna förvärvsarbete - eller också arbetar den ena deltid. För dem är den här lagen en styrka — den ger dem rätt att ha kvar sitt vanliga jobb på deltid. För den stora gruppen av familjer innebär reformen en klar förbättring. Man kan naturligtvis vara rädd för avt den här reformen huvudsakligen kommer att utnyttjas av mammorna. eller att dessa I varje fall kommer att utnyttja den i större utsträckning än papporna. Hur det blir med den saken vet vi inte heller. Troligen kommer fler kvinnor än män att utnyttja den här rättigheten. Men om man vill uppmuntra pappan att korta ned sin arbetstid. är det nödvändigt med en sådan här lag. Ingen kan få mig att tro. att papporna i någon större utsträckning utan en sådan här lag kommer att begära deltid eller att vara hemma. Männen söker sig inte till deltidssektorerna — det är ty värr så. Skall vi lyckas med att få papporna att ta större det i barnens skötsel, är en sådan här lag nödvändig. Dessutom behöver man bygga ut det ekonomiska stödet enligt inkomstbortfallsprincipen. Det är klart att det finns en risk för att arbetsgivare tvekar att anställa unga människor som kan väntas få barn — kanske framför allt då unga kvinnor —- därför att de är rädda för att den arbetskraften inte skall vara så stabil. Men den risken finns redan nu. Den uppstår inte på grund av den här lagen, utan med den blir chanserna större för att de stannar kvar på sina arbeten och återkommer för att arbeta på heltid, vilket också påpekades i den TCO rapport jag citerade. Här har talats om diskriminering på arbetsmarknaden. Hur skall den bekämpas? Ja, inte skall den bekämpas genom att man tvingar småbarnsföräldrar att välja mellan att arbeta på heltid. med det slit som det innebär och de långa vistelser på daghem som det medför för barnen, och att en av dem är hemma helt och hållet. Det är inte på det sättet vi vill bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden. Det skall man göra på annat sätt, bl.a. genom att vidta sådana åtgärder som jämställdhetskommittén inom kort kommer att föreslå. Socialdemokraterna har inget alternativ till det förslag som behandlas här i dap, vilket också har påpekats udigare i debatten. Ingrid Ludvigsson sade att vi med en annan regering skulle ha haft ett bättre förslag att behandla. Till det vill jag säga att socialdemokraterna i varje fall inte som oppositionsparti har lagt fram något alternativt förslag, åtminstone finns inte något alternativt yrkande till dagens betänkande. Det finns visserligen förslag om eu principbeslut beträffande utbyggnaden av föräldraförsäkringen, men ett sädant principbeslut innebär ju ingen förändring för föräldrarna i dagens läge. Jag trodde att socialdemokraterna accepterade det förslag som har lagts fram här i dag — att döma av motionerna och av utskottsbetänkandet gör man det. Men efter att ha lyssnat till debatten i kammaren, framför allt till Doris Håvik. börjar jag undra hur det tigger till med den saken. Doris Håvik sade att förslaget innebar en ytterligare försämring för barn till ensamstående föräldrar. Om jag missuppfattade Doris Håvik är jag tacksam för cut ullrättaläggande, men jag antecknade det hon sade på den här punkten, och om det anses vara en viktig fråga har vi möjlighet att kontrollera det mot den bandupptagning som finns. Men den viktiga frågan i det här samman hanget är den som Elver Jonsson ställde, och som vi inte har fått något svar så: Hur är det med anstutningen till lagförslaget från soctialdemokratiskt håll? Finns den eller finns den inte? Om det bliren ny socialdemokratisk regering -- och det kan ju inträffa någon gäng —- kommer den här lagen att avskalfas då” Sluter ni upp bakom förslaget nu, även om ni varit tveksamma tidigare? Socialdemokraterna har hänvisat till att man skall bygga ut föräldratörsäkringen. En sådan utbyggnad är i och för sig bra. men den hänvisningen räcker inte som svar. Lagen ger möjlighet till ledighet ända tills barnet börjar skolan, men en föräldraförsäkring som skulle gälla ända tills barnet börjar skolan har ingen talat om —- det förs inte heller fram genom socialdemokraternas förslag om principbeslut. Frågan är nu om socialdemokraterna är med på att vi använder metodiken att göra lagen om rätt tull ledighet mer generös än töräldraförsäkringen. Vi vill ge ett större utrymme för ledighet under en läng vid framåt. därför att vi nu inte har räd att bygga ut föräldratörsäkringen med så stora belopp som en motsvarande förlängning av den skulle innebära. Det är angeläget att vi får ett bestämt besked från socialdemokraterna. eftersom de två talarna har lämnat olika intryck här. Anser ni att förslaget innebär en försämring, eller anser ni att det innebär en förbättring som ni vill stödja? En viss förvåning kände även jag inför vänsterpartiet kommunisternas ståndpunktistagande. Vi har ju ändå vant oss vid att vpk vill framträda med en radikal profil i jämställdhetsfragorna. Nu finner vi att vpk säger ja till hel iedighet under ett och ett halvt år för den som föder barn, men de säger nej till kortare arbetstid för småbarnsförätdrar. Det skulle alltså innebära att man unser det vara mer angeläget att den som fär barn får hel ledighet under eu och ett halvt år än att hon får en chans att gå ullbaka till sitt jobb med kortare arbetstid. Om man i det här sammanhanget diskuterar de ensamstående föräldrarna har jag ännu svårare att följu med. Anser man verkligen att ensamstående föräldrar kan ta full ledighet under ett och eu halvt år, när föräldraförsäkringen inte täcker detta? Vpk vill tydligen ge dem full ledighet. men inte en chans att arbeta sex timmar om dagen. Naturligtvis kan även det senare vara svårt fören ensamstående. Vi fick visserligen höra av Doris Håvik utt 60 fö av de ensamstående mödrarna arbetar på heltid och att 40 "a inte gör det, men naturligtvis kan det vara svårare för en ensamstående att nu förkorta arbetstiden ull sex tummar. Eivor Marklund sade att förslaget ger för stor frihet åt arbetsköparna. Också i det resonemanget har jag svårt att hänga med. Vpk-linjen ger ju ännu större frihet åt de s.k. arbetsköparna. Om en mamma eller en pappa vill ha en förkortning av arbetstiden från åtta till sex timmar, då kan ju arbetsköparen säga nej enligt er linje. Det innebär full frihet för arbetsköparna, eftersom arbetstagarna inte har rätt till en sådan förkortning. Till detta säger vpk: Vi vill ge alla kortare arbetstid, sex timmars arbetsdag för alla. Men detta förslag har ju riksdagen avslagit. Nu är frågan: Skall vi ge småbarns föräldrarna denna rättighet eller skall vi inte göra det? Det går inte att hänvisa till att alla skall få den rätten, för riksdagen har beslutat att alla inte skall få den; detta naturligtvis därför att vi inte har råd med en sådan reform. Det vet även vänsterpartiet Kommunisterna. Ni har föreslagit att man skall gå ned till sju timmars arbetsdag redan i år. Det motsvarar en reallönehöjning på 15 26. Nu är emellertid parterna ense om att det inte finns något utrymme för en sådan reallönehöjning. Alltså innebär ett genomförande av förslaget en reallönesänkning för alla löntagare. Hur gärna man än vill ha kortare arbetstid, tror jag inte att man är beredd att ta de konsekvenserna. Då är det viktigare att ge en möjlighet till kortare arbetstid åt dem som bäst behöver den. För dem finns ett starkt motiv för att avstå från en del av inkomsten, om man tycker att arbetet är för slitsamt. Alla löntagare kommer inte att acceptera vpk:s förslag. Det kan Eivor Marklund vara förvissad om. Detta är en angelägen reform. Sysselsättningsutredningens undersökning tyder på att en halv miljon anställda vill ha kortare arbetstid. Varannan heltidsarbetande småbarnsmamma har uttalat sig för det. Man kan genomföra reformen nu eller tala om visioner i framtiden. Det valet står vpk inför precis som alla vi andra. Där har vpk givit klart besked: man säger nej till en förbättring nu. Det är klart att detta förslag aldrig skulle ha lagts fram av en socialdemokratisk regering. Det har denna diskussion visat. Den fråga som nu kräver ett svar är: Kommer beslutet att rivas upp om landet åter får en socialdemokratisk regering?

Herr talman! Jag noterade verkligen med tacksamhet att Gabriel Romanus sade att det vid en framtida utbyggnad av föräldraförsäkringen är nödvändigt alt se tillatt man ger ekonomisk kompensation. Där kan vi vara helt överens. Jag har inte pekat på att detta innebär en försämring, men jag har pekat på att det skapar klyftor. Lät mig exemplifiera. Det sitter två anställda på samma statliga verk och i samma lönegrad. Den ena är ensamstående med barn, medan den andra har en förvärvsarbetande make som har lön. Vem har störst valfrihet att utnyttja det som i dag kallas för en utbyggnad av föräldraförsäkringen? Självklart den som har det så ställt att 60 det finns en inkomst till i familjen, medan däremot arbetskamraten som arbetar under samma villkor inte har den valfriheten. Då kan jag inte se annat än att jag har rätt i att vi skapar klyftor. Gabriel Romanus frågade också varför vi inte har gjort utvärderingen. Självklart därför att det inte bedömdes såsom nödvändigt att veta hur reformen hade slagit på de statliga verk som var aktuella. Självklart därför att det inte var angeläget för oss att lägga fram eu förslag i den riktningen. Var huvudprincip är ju att vi vill ge alla samma möjligheter. Det innebär att man inte skall vara hänvisad till en besvärlig ekonomisk situation. Det skall inte vara den ekonomiska situationen som helt avgör valet — det kallar jag inte valfrihet. Tycker inte Gabriel Romanus att ni något har fjärmat er från det som står i regeringsdeklarationen om att stödet till barnfamiljerna skall utformas så, att det främjar valfrihet och jämställdhet? Det står inte mycket i regeringsdeklarationen om denna betydelsefulla fråga, men det som står tycker jag ändå har ett innehåll: jämställdhet och valfrihet. Då är min fråga: Är ni på rätt väg att leva upp till den stolta deklarationen?
Herr talman! Gabriel Romanus säger rent allmänt på tal om jämställdheten — han har ganska många synpunkter på detta förslag — att det troligen blir fler mammor än pappor som utnyttjar denna rätt. Det är ett förmodande som man väl kan skriva under på. Sedan frågar han: Hur skall diskrimineringen bekämpas? Jo, med de förslag som kommer från jämställdhetsdelegationen, svarar han själv. Det är möjligt att Gabriel Romanus vet vad som skall komma därifrån, men jag vet det inte. Han tycker alt det är ett mer konkret besked än om riksdagen i dag skulle fatta ett principbeslut om en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Det skulle inte vara till något förpliktande. Jag har en rakt motsatt uppfattning. Om riksdagen tar ett principbeslut om en utbyggnad av föräldraförsäkringen enligt de riktlinjer som vi har dragit upp, då är det också bindande för riksdagen i fortsättningen.

Herr talman! Nu har också Gabriel Romanus sällat sig till de förvånade. Han saknar vpk:s och förmodligen också min radikala profil i de här frågorna.

Herr talman! Jag ställde framför allt en fråga som jag tycker är väsentlig i dag: Om vi får en socialdemokratisk regering igen, kommer den då att slå vakt om den lag som nu införs, eller kommer den att riva upp lagen? Jag tycker att det är viktigt att vi får ett besked om den saken. Socialdemokraterna är med på förslaget nu, men den kritik som framförts här, framför allt av Doris Håvik, har varit så kraftig att man måste ställa frågan. Två socialdemokratiska riksdagsmän har varit uppe i talarstolen. Var det någon som hörde ett svar på frågan? Jag lyssnade noga men lyckades inte uppfatta något svar. Det enda jag har kvar från den här debatten är att Doris Håvik har sagt att lagstiftningen innebär försämringar. Den skapar klyftor. Skall man tolka det så att socialdemokraterna vill behålla en lagstiftning som de anser skapar klyftor? Eller skall man tolka det så att ni vill avskaffa en lagstiftning som ni anser skapar klyftor mellan människor? Motsvarande regler har tydligen gjort det för de statligt anställda, enligt vad vi har fått höra av Doris Håvik. Vi skall inte förringa de svårigheter som ensamföräldrar har, självfallet inte. Men om vi inför en rätt för föräldrar att korta ner sin arbetstid, ha kvar sitt vanliga jobb och gå upp till full tid igen, skulle ensamföräldrar verkligen uppfatta det som en försämring? Naturligtvis är det en förbättring. Vi hörde av Doris Håvik att 40 26 av ensamföräldrarna inte har fulltidsarbete. Nu ger man dem alltså ökad trygghet. Bara för att de som är två vuxna i en familj har lättare att utnyttja den här regeln, skall vi väl inte tro att ensamföräldrarna är avundsjuka och ser reformen som något negativt. Jag tror inte att människor har den synen. Jag tror att detta uppfattas som en förbättring för alla, även om reformen är lättare att utnyttja för en familj med två föräldrar — precis som så mycket annat är lättare om det är två föräldrar i en familj. Att spela ut de ensamstående mot tvåföräldrafamiljerna, såsom Doris Håvik gör här genom att säga att detta förslag skapar klyftor, strider i varje fall mot mitt synsätt. Hela Doris Håviks inlägg tycker jag yuerligare skärper kravet på ett besked. Kommer socialdemokraterna att slå vakt om denna lagstiftning eller kommer ni att riva upp den om ni får en chans? Önskan att ge ekonomisk ersättning så fort man kan delar jag. Men det kommer att dröja länge innan vi har en chans att ge föräldrapenning ända till dess barnet börjar skolan. Därför frågar jag om vi skall ha den här rätten kvar, eller om den skall inskränkas om socialdemokraterna får mer att säga till om. Den frågan mer än andra i det här replikskiftet fordrar ett besked.

Herr talman! Socialdemokraterna har lagt fram ett förslag när det gäller utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Jag tror att det har varit ganska plågsamt för folkpartiet att vara tvingat att ta avstånd från detta förslag, inte minst med tanke på de glada löften som gavs ute på gator och torg under valrörelsen. Folkpartiet utgjorde då, som det sades, en garant för att det inte skulle bli något beskattat vårdnadsbidrag. Jag hoppas att folkpartiet står fast vid detta. Svaret som Gabriel Romanus efterlyser kommer självklart i en socialdemokratisk regeringsdeklaration efter det val då vi vunnit tillbaka regeringsställningen här i landet. Till dess får faktiskt Gabriel Romanus vänta. Gabriel Romanus tror inte att de ensamstående föräldrarna känner avundsjuka mot de andra föräldrarna. Jag tror inte heller det. Men de nödgas nog med bitterhet konstatera att de är en glömd grupp. De nödgas nog konstatera att det där med valfrihet och jämställdhet inte gäller dem. Men jag hoppas att något kan komma ut av de grupper och delegationer där Gabriel Romanus har tillfälle att arbeta. Jag beklagar att folkpartiet med den inställning partiet dock har haft till familjepolitiken inte får sin stämma hörd i den utsträckning som ni väl hade hoppats och som rimmat mera med era vallöften. Nog måste det kännas besvärligt inför väljarna — men det blir ert problem.

Herr talman! Jag blir mer och mer bekymrad. När jag gick hit trodde jag att socialdemokraterna slöt upp bakom den här reformen. Nu har Doris Håvik skapat tveksamhet genom sin kritik mot förslaget. Hon säger att det uppstår klyftor. att det blir en försämring osv. Då frågan ställs om socialdemokraterna nu kan ge ett besked om de i regeringsställning kommer att slå vakt om förslaget eHer om de kommer att ändra på det, får vi veta att ett sådant besked skall lämnas i en regeringsdeklaration efter ett val där socialdemokraterna har vunnit. Detta svar är verkligen någonting att fundera över för de småbarnsföräldrar som tycker att detta är en bra lag. Den halva miljon löntagare som vill ha kortare arbetstid. och de småbarnsföräldrar som anser detta vara en bra rättighet, får nu veta att om vi får en socialdemokratisk regering så skall besked lämnas efter valet om hur det kommer att bli på denna punkt. Varje parti får naturligtvis ge besked på sitt sätt. Det här var det socialdemokratiska svaret i denna träga. Jag förmodar att man inte kan tullämpa denna metod i alla frågor. Hur skulle det se ut? Doris Håvik trodde omtänksamt nog att det var plågsamt för oss att säga nej till det socialdemokratiska yrkandet när det gäller föräldraförsäkringen. Det är inte särskilt plågsamt, eftersom det gäller ett principbeslut där eventuella skillnader kommer att visa sig efter den här valperioden. Föräldra försäkringen har nu förlängts med två månader. och vad vi skall besluta om i framtiden kan vi kanske bli överens om. Att lägga fast någon exakt tidsplan är inte nödvändigt. Det är skillnad på att hålla öppen frågan om utbyggnadstakten av en social reform som man redan har och att hålla öppen frågan om man skall avskaffa elter inte avskaffa cn lag som ger vissa rättigheter. Jag tror inte att någon kan säga i vilken takt man kan införa ytterligare förbättringar på det ekonomiska området. Det beror ju helt på hur resurserna växer. Men här är det en principfråga: Skall vi ha den här rätten för föräldrar eller inte? Skall vi bara ha en rätt som är knuten till föräldraförsäkringen, så betyder det att den blir mycket mer begränsad än den rätt vi i dag skall besluta om. Sedan har det sagts att det måste vara plågsamt för folkpartiet att inte kunna göra sin stämma hörd. Jag trodde att alla begrep vad jag syftade på i mitt första inlägg, nämligen att det från jämställdhetskommittén kommer förslag om en lagstiftning mot könsdiskriminering. Det vet ju alla, eftersom det står i kommitténs direktiv, och dessutom har ju också socialdemokraterna representation i den kommittén. Jag kan inte inse att det skulle vara plågsamt för folkpartiet. eftersom vi ju är det enda parti som från början har talat för detta och fått ökad anslutning för vår uppfattning. Det är tvärtom trevligt att tillhöra folkpartiet. särskilt när det gäller jämställdhetsfrågorna och familjepolitiken. Vad angår den lag som vi nu diskuterar var jag kanske så blygsam, att jag inte nämnde att jag citerade ur en motion som jag nu anser vara bifallen och som jag var med om att väcka för sju år sedan. Inte heller det tycker jag är särskilt plågsamt.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att något kommentera vad som står i reservationen 3. Det har i den här debatten talats rätt mycket om förvåning, och jag får lov all Säga att jag lyssnade med fövåning till Elver Jonssons historieskrivning om hur löntagarorganisationerna hade deltagit i arbetet med det förslag som vi nu diskuterar. Han sade att det hade hållits överläggningar med arbetsmarknadens parter och att det inte var någon skillnad i sättet att arbeta med denna fråga och det sätt på vilket den tidigare regeringen arbetade. Jo, det är en enorm skillnad! Göte Fridhs grupp. som arbetade fram förslaget till föräldraförsäkring. bestod av en grupp människor från departementet och representanter för arbetsmarknadens parter, där alltså även löntagarna var representerade. De arbetade tillsammans fram ewt förslag. Man var ute på arbetsplatserna och diskuterade med människorna där. Sedan lade man fram det gemensamma förslaget. I statliga utredningar är det också brukligt, i synnerhet sådana som berör arbetslivets områden och verksamheten inom arbetslivet —1. ex. arbetstidsförkortning, arbetstidsfrågor, semesterlagstiftning och vad det nu kan vara — att arbetsmarknadens parter är med om utformningen. De kan påverka förslagen. Men i det här fallet har det varit ett helt annat tillvägagångssätt. Elver Jonsson! Det har gått till så att arbetsmarknadens parter — eller låt mig bara tala för LÖ. eftersom jag känner till hur de överläggningarna gick ull: jag har också kollat upp detta under debattens gång på eftermiddagen — kallades vill information på departementet. där det helt enkelt sades ifrån att detta tänker vi föreslå, detta är en lagstiftning som vi tänker lägga fram förslag om. Det är på det sättet man har haft överläggningar med arbetsmarknadens parter och löntagarna! Den borgerliga regeringen har arbetat på ett helt annat sätt än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde. Sedan sade Gabriel Romanus att när det gällde frågan om lagstiftning för jämställdhet är socialdemokraterna representerade. Ja, men arbetsmarknadens parter är inte representerade i den utredningen, som i stor utsträckning skall arbeta just med förhållandena på arbetsmarknaden. Med detta har jag bara velat bekräfta det berättigade i vad som sägs I reservationen 3, att det är ett helt annat sätt som man här har arbetat på när det gäller kontakterna och arbetsmarknadsparternas möjligheter att vara med och påverka olika frågor som i första hand rör arbetslivet. Det är en betydande skillnad jämfört med hur det var tidigare.

Herr talman! Jag nämnde i ett tidigare replikskifte att det naturligtvis är utomordentligt viktigt med samarbete mellan å ena sidan arbetsmarknadens parter och å andra sidan lagstiftare och regering. Det var mycket viktigt förr, och det är mycket viktigt fortfarande. Nu sade fru Sigurdsen att det var helt annorlunda under den socialdemokratiska regeringens tid, men då tar hon sikte på sakinnehållet och icke på arbetsmetodiken. Men det är ju arbetsmetodiken ni har kritiserat under överläggningen. Fru Sigurdsens inlägg ändrar emellertid inte på det förhållandet att man från LO:s och TCO:s sida var med om inte bara en överläggning, som de andra parterna. utan om två överläggningar. Man var med om remissomgången i vanlig ordning och man deltog i propositionsarbetcet så till vida att man under hand fick del av lagrådets uttalanden. Alla parter hade, som jag sade, en chans alt framföra sina synpunkter. Jag beklagade i ett tidigare inlägg att så litet av arbetsrättsliga synpunkter lades fram av LO och TCO. Däremot framfördes sådana synpunkter från annat håll, inte minst från Kommunförbundet. Nu har naturligtvis socialdemokraterna och kanske också statsråd i en tidigare socialdemokratisk regering vissa svårigheter när det gäller att låta bli att blanda ihop fackliga uppgifter och partipolitiska ambitioner. Men jag tror att det skall kunna gå med en viss träning. Det är alltså inte fråga om kritik mot fackets sätt att arbeta utan mot socialdemokraternas skrivning i motionen och även i reservationen. Min slutsats kvarstår, herr talman, nämligen att reservationen 3 närmast är, precis som reservationerna 1 och 2, ett fruktlöst försök att politiskt altackera ett reformförslag som man har svårt att hitta några angreppspunkter på.

Herr talman! Det är just arbetsmetodiken, Elver Jonsson, som jag har tagit upp i mitt inlägg. Jag har inte gått in på sakfrågan. Det skulle jag mycket väl ha kunnat göra, eftersom det i och för sig är intressant att se hur den borgerliga politiken utformas. Men just arbetsmetodiken! Visst är det viktigt med samarbete, men jag kallar inte det för samarbete, när man kallar löntagarna till en hearing — ungefär som när vi har hearings med olika grupper i utskotten — och när man lägger ett förslag på bordet och säger: Det här tänker vi lägga fram. Remissförfarandet, det är ju inget nytt. Det är precis som tidigare: Man skickar utredningar på remiss. Men i förarbetet, innan man lägger fram ett förslag som i så hög grad rör förhållandena på arbetsmarknaden, hade det varit naturligt att ta in arbetsmarknadens parter. Dessa representerar ju — det kan vil inte heller Elver Jonsson ifrågasätta — sakkunskapen på det här området. Det är här arbetssättet i dag betydligt skiljer sig från arbetssättet tidigare. Detta är inte den enda gången vi har kunnat konstatera det här förhållandet. Vi har bara fått en bekräftelse genom tillvägagångssättet den här gången.
Herr talman! Eftersom jag till skillnad från Gertrud Sigurdsen var närvarande vid överläggningarna med arbetsmarknadens parter, kan jag tala om att det inte gick till så som hon har beskrivit det. Det förekom två överläggningar. Vid den första presenterades tankegångar. Organisationernas representanter tog dem med sig hem och funderade, varefter de kom tillbaka och lade fram sina synpunkter. Vid det första tillfället gjordes det inget uttalande om att vi inte tänkte ändra på förslaget, ifall vederbörande skulle komma med synpunkter, absolut inte. Dessutom har förslaget varit ute på remiss, och regeringen har haft möjlighet att ta intryck av ytterligare synpunkter. En sädan anda som den fru Sigurdsen har talat om var det absolut inte fråga om. Det kan jag säga eftersom jag var närvarande. Vidare kan jag notera, att ytterligare en socialdemokrat har talat utan att ge besked om huruvida socialdemokraterna sluter upp bakom denna lag, eller om socialdemokraterna tänker ändra den, för den händelse socialdemokraterna kommer tillbaka i regeringsställning. Gertrud Sigurdsen har tydligen samma uppfattning om läget som Doris Håvik, nämligen att det skall ges besked i en regeringsdeklaration efter nästa val - om det då blir en ny regering.

Herr talman! För ledamöternas information kan jag redan nu meddela att jag inte kommer att framställa något vrkande i detta ärende. När fritidsbåtutredningen lade fram sitt betänkande år 1974 beräknade den att vi hade drygt 600 000 tritidsbåtar i landet. Med den snabba expansion som ägt rum på detta område talar Mycket för att antalet sådana båtar i Sverige nu närmar sig miljonen. Det är utan tvivel på det sättet att denna snabba ökning av antalet fritidsbåtar även har medfört betydande problem då det gäller så vil sjösäkerheten som miljövården. Fritidsbåtarnas ökade närvaro i våra insjöar och kustvatten medför allt större bekymmer i form av nedsmutsning. buller och 1 Övrigt störande inverkan på fritids och djurliv. I vår motion har vi framfört två yrkanden, nämligen att vissa typer av fritidsbåtar skall registreras och att en årlig beskattning av mera lyxbetonade fritidsbåtar skall införas. | Vitlycker att starka skäl talar för en sådan beskattning. Först och främst vet vi att den snabba tillväxten av antalet fritidsbåtar i landet otvivelaktigt förorsakar samhillet en hel del kostnader. vilka vi tycker det är rimligt att bätägarna medverkar till att bestrida. Fritidsbätutredningen föreslog som bekant på sin tid att en registrering skulle införas för vissa slag av fritidsbåtar. Utredningen föreslog även att de registrerade båtarna skulle beläggas med en ärlig avgift, som dock var mycket blygsam — den rörde sig. vill jag minnas, om ca 30 kr. per år. Med denna avgift skulle båtägarna I varje fall i någon ringa man bidra ul de samhällskostnader som är förenade med båtlivets utövande. Fritidsbatutredningen tog däremot inte upp frågan om eventuell beskattning av friudsbätarna. Vi kan vidare konstatera att de förslag som utredningen i övrigt lade fråm hittills inte har blivit föremål för nägra beslut från stutsmakternas sida. Frågan om beskattning av vissa lyxbetonade fritidsbåtar kan även i hög grad sägas vara en rättvise och jämlikhetsfråga.

Många människor ställer sig naturligtvis frågande inför sådana förhållanden. Vi konstaterar vidare att beskattningen av nyttotrafiken i landet blivit allt hårdare under senare tid i form av höjda fordonsskatter och drivmedelsskatter, varför man ur rättvisesynpunkt kan anse det rimligt att on årlig beskattning införs också på vissa lyxbetonade fritidsbåtar. Slutligen kan man konstatera att dessa luxuösa fritidsbåtar av ägarna ofta används som mycket fördelaktiga avskrivningsobjekt vid beskattningen. Det förekommer ofta att de exempelvis höjer inteckningarna i sina ägandes fastigheter för att köpa påkostade fritidsbåtar och på så sätt kunna utnyttja giäldränteavdraget och reducera sin egen skatt, samtidigt som de skattefritt utnyttjur förmånen av att äga en lyxig fritidsbåt. Skatteutskottet har nu inte velat pröva beskattningsfrågorna i våra motioner förrän, som man säger, riksdagen har tagit ställning till ett väntat regeringsförslag beträffande registreringen. Och ett sådant förslag förbereds ju enligt uppgift inom jordbruksdepartementet. En registrering av fritidsbåtärna är ju den första förutsättningen för att en beskattning skall kunna genomföras. Skatteutskottet gör emellertid en viktig markering, där utskottet står fast att de i motionerna framförda yrkandena måste ses som skattefrågor och inte som yrkanden om avgifter. Jag tycker det är viktigt att konstatera det ställningstagande som skatteutskottet gör i det här avseendet. Eftersom skatteutskottet uttalar sig positivt om en registrering av fritidsbåtarna och detta har en avgörande betydelse för en eventuell beskattning, så får jag väl för dagen nöja mig med det. Jag har således, som jag sade inledningsvis, inget yrkande. Men jag vill, herr talman, gärna säga att jag tycker det är litet svagt av skatteutskottet att inte uttala någon mening om sakfrågan. Ett principiellt ställningstagande från skatteutskottet till tanken på beskattning av vissa lyxbetonade fritidsbåtar skulle ha varit välgörande, inte minst med hänsyn till den debatt som ändå pågår på detta område.

Herr talman! Inte heller jag kommer att framställa något yrkande i den här frågan. Dcet figurerar en massa siffror i debatten om fritidsbåtarna — hur många de är osv. Den korrekta siffran på antalet båtar torde vara ungefär 750 000. Ca 12 26 av dessa är övernattningsbara, vilket motsvarar ungefär 90 000. Ungefir 90 000 är också det antal båtar som har motorer som är starkare än 10 hästkrafter men inte har övernattningsmöjligheter. Det är alltså dessa båtar vi talar om. De övriga — kanoter, små roddbåtar osv. — är de allra flesta. Detta reducerar onekligen den miljon som Paul Jansson talar om till betydligt blygsammare siffror. För fritidsbåtarna betalas det in en hel del pengar på olika sätt, genom olika avgifter, till staten. Den största enskilda posten är drivmedelsskatten. Efter den höjning som nu träder i kraft kan man beräkna att det kommer att betalas in någonstans mellan 120 och 130 miljoner per år i skattepengar den vägen. Statens utgifter för båtlivet är 10-15 miljoner, och kommunerna subventionerar fritidsbåtarna med kanske 5 miljoner totalt. För detta vill man alltså dra i gång en byråkrati. Vad innebär en registrering annat än att det skapas en byråkrati för att ha hand om registreringen? Man kan naturligtvis fråga sig: Behövs den? Det hänvisas till betänkandet från fritidsbåtutredningen, som kom för några år sedan, och även till betänkandet från den senare utredningen, som speciellt utredde registreringsfrågan, Båtliv 2 Vad man är försiktig med att nämna i sammanhanget är hur utredningarna blev behandlade av remissinstanserna när det gäller registreringsfrågan. Den första utredningen, Båtliv, blev direkt sönderskjuten. Den andra kom fram till att registrering nog är bra om man skall ha skatt på båtarna — annars är det ingen större nytta med den. De remissinstanser som i det här sammanhanget kan sägas ha den största sakkunskapen, sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet, ställer sig bägge avvisande till en registrering. Man jämför med fritidshus och säger: Det är så hemskt orättvist. Ja, för fritidshus är kontantinsatsen låg, och man har lång amorteringstid, 10-15 år, i vissa fall 20-30 år. Ett fritidshus betraktas som säkerhet — det är inteckningsbart. Man kan alltså få lån på förmånliga villkor med ett sådant som säkerhet. För en båt ligger normalkontantinsatsen någonstans mellan 30 och 40 P6 av inköpspriset. Normalt skall den betalas på ca fem år, och räntan är betydligt högre. Båten är ingen säkerhet. Man betalar inte drivmedelsskatt på ctt fritidshus. Orättvisan är nog mera inbillad än verklig. Vidare hävdar man, som om det vore ett argument, att båtliv är en exklusiv form av fritidsaktivitet. Ca 17 26 av hushållen här i landet har egen fritidsbåt. Det är faktiskt inte så förfärligt få. Herr talman! Om man skall skapa en ny byråkrati här i Jandet skall man göra det därför att det verkligen behövs en ny byråkrati. Jag anser att det redan nu sannerligen finns nog med byråkrater. Låt oss fråga: Behövs verkligen denna registrering och byråkrati? Jag tycker det är hög tid att vi ställer frågan: Är detta nödvändigt eller är det bara bra att ha? Kommer man fram till svaret att detta är bra att ha men inte nödvändigt, då skall vi inte skapa någon ny byråkrat. Det är riktigt att fritidsbåtarna drar med sig en del kostnader, men vad är det för fel med tanken att båtägarna själva skall få betala dessa kostnader direkt? Vad är det för fel att man betalar vad en hamnplats kostar i hamnavgift?

Herr talman! Torkel Lindahl säger att vi kan reducera det antal som jag nämnde. Jag sade att det finns närmare en miljon fritidsbåtar. Är det riktigt som Torkel Lindahl säger att det finns 750 000 så är det ju ändå ganska nära en miljon. Att sedan inte alla kan tänkas bli föremål för beskattning är väl ganska uppenbart, om man i det antalet räknat in småbåtar, kanoter o. d. Torkel Lindahl är tydligen inte alls intresserad av några som helst åtgärder på det här området. Han anser inte ens att en registrering av båtarna är önskvärd. En sådan skapar byråkrati och krångel enligt hans mening. Jag kan bara ge honom rådet att vända sig till den ansvariga regeringen. Det är ju ändå så att man inom jordbruksdepartementet förbereder eller i varje fall överväger införandet av en registrering av fritidsbåtar. Det hänvisar skatteutskottet till i silt betänkande. Sedan tycker Torkel Lindahl att vi överdriver, när jag och andra påstår att det är fråga om förmåner när man har dessa mera lyxbetonade fritidsbåtar helt skattefria. Det råder delade meningar om den saken. Jag har naturligtvis mött båtägare som är förerymmade över tanken på beskattning, men jag har å andra sidan, Forkel Lindahl, också mött båtägare som säger att det är mycket rimligt att man genomför en sådan beskattning. Torkel Lindahl påpekar att båtägarna får betala drivmedelsskatt i den mån de använder motorer att driva båtarna med. Fattas bara annat! Skulle man gå så längt alt man t.o.m. lät dem slippa det, att de skulle få något slags restitution uv skatten på drivmedel ull fritidsbåten, då blev det ju ännu värre. Jag vet inte om Torkel Lindahl var inne på en sådan linje aut man egentligen skulle ha även den förmånen när man utövar sin batsport. Jag tycker trots allt att det här är en rättvisefråga och anser att man skall titta noga på de här problemen. Torkel Lindahl kan inte bestrida att människor verkligen använder de stora Iyxbetonade båtarna — som jag talar om — som avskrivningsobjekt. Man utnyttjar gäldränteavdragen för att få ned sin skatt.

Herr talman! Jag måste tydligen göra klart — jag trodde att det framgick av vad jag sade — att ägarna till fritidsbåtarna betalar on hel del till statskassan redan som det är i dag. Eftersom de betalar in så pass mycket som de gör torde det vara svårt att hävda att de medför någon sorts nettokostnad för staten. För att bestrida båtlivets kostnader behöver staten inte ta in någon skatt. Det enda argumentet för att ta en skatt på fritidsbåtar som verkligen är hållbart är om man av statsfinansiella skäl behöver pengarna! O.K. det är en sak. Då behöver vi antagligen en registrering också. Men om vi inte behöver pengarna kan jag inte se utt det finns någon anledning att införa en registrering bara för att den kan vara bra att ha i största allmänhet. Det finns ett litet antal båtar som verkligen kan räknas som lyxbåtar, och ni anför att de är skattefria. Paul Jansson vet lika bra som jag och alla andra att de inte är det. De förmögenhetsbeskattas som vilken annan tillhörighet som helst som är av det värdet. Eller är Paul Jansson inne på tanken att vi skall införa beskattning på konst, frimärken, prydnadssaker och sådant, som ofta kan kosta lika mycket som cen båt? I så fall är det åtminstone ett konsekvent resonemang.
Herr talman! Nu säger Torkel Lindahl att båtägarna får betala vissa avgifter till samhället, för hamnplatser etc. Ja, visst. Sedan gör han jämförelser med biltrafiken. Bilägarna får ju också betala parkeringsavgifter om de ställer ifrån sig bilen någonstans. De får betala garageavgifter i den mån de utnyttjar garage som exempelvis är samhällsägda. Det resonemanget håller alltså inte! Dessa kostnader, utöver de särskilda skatterna, har även andra trafikanter som kör exempelvis på våra vägar. Torkel Lindahl säger att den här skatten endast behövs om det statsfinansiella läget är sådant att staten behöver inkomstförstärkningar. I det avseendet har vi kunnat konstatera att det, inte minst genom den borgerliga regeringens politik, sannerligen finns anledning att plocka fram de skatteinkomster som kan stå tll buds. Men jag tycker samtidigt att det är en principfråga och att man bör införa en beskattning på de lyxbetonade fritidsbåtarna. Der var bra att Torkel Lindahl tog upp frågan om konstsamlingar, smycken, frimärken osv. Jag har faktiskt som ledamot av realisationsvinstskattekommittén yrkat på att man skulle pröva möjligheten att beskatta även de här objekten. Jag har också vid nåpot tillfälle väckt motioner om detta i riksdagen. På den punkten är tyvärr kontrollmöjligheterna mycket dåliga, men man får ändå inte ge upp. Jag har fortfarande den uppfattningen - som jag alltså framförde i realisationsvinstskattekommittén — att man bör försöka undersöka de möjligheterna till beskattning. Av det framgår att vi är konsekventa.

Herr talman! Jag erkänner med glädje att Paul Jansson åtminstone när det gäller det sista är konsekvent i sitt resonemang, och det hedrar honom. Antingen uttryckte jag mig slurvigt eller också hörde inte Paul Jansson på vad jag sade när det gällde avgifter. Jag sade i mitt första anförande: Vad är det för fel att pröva tanken att låta båtlivet så att säga betala för sig självt genom avgifterna? Det är ett enklare och mindre byråkratiskt system än att bygga upp en byråkrati för alt klara av registrering och indrivning av något slags avgift, skatt eller vad man nu skall kalla det för. Det är en sak som vi inte nämnt hittills i den här debatten, och det är att en sådan här byråkratisk apparat skulle kosta en hel del pengar. Jag har sysslat mycket med dessa frågor, och jag vet att man fick ha rätt saftiga avgiltor för att man skulle göra någon nettovinst på det hela. Jag misstänker att Paul Jansson håller med mig om att det inte är någon större mening med att lägga ut en skatt eller avgift som man får in 50-100 miljoner på, om det sedan kostar ungefär lika mycket alt driva in dessa pengar. Jag vet att socialdemokraterna när det gällde reklamskatten lyckades med konststycket att införa en skatt som gav mindre i inkomster än den kostade att ta in, men det får vi väl betrakta som ett olycksfall i arbetet. som man i alla fall inte kommer att upprepa med öppna ögon.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse ull Paut fanssons plädering för en båtskatt. Jag kanske hade väntat mig att det skulle framföras nägra nya argument. Och det gjordes det faktiskt också! Paul Junsson vill uppenbarligen beskatta också störande ljud och nedsmutsning. Med denna specialskat vill han nu drabba båtfolket. Det finns onekligen gott om nya skatteobjekt om man ser det som Paul Jansson gör. Paul Jansson jämförde också båtar och fritidshus. Jag vill helt instämma i vad Torkel Lindahl på denna punkt sagt i sina repliker till Paul Jansson. Jag konstaterar också. liksom Torkel Lindahl, att det I högsta grad måste ifrågasättas att der skulle vara något exklusivt med tritidsbåtar. De har ju i stället stor omfattning blund svenska folket. Paul Janssons sätt att angripa objektet är alt använda uttrycket ”vissa” Ivxbätar. Vad är vissa? Vilken dilferentiering vill han ha”? Skall man sätta en tröskel vid ett visst tuxeringseller försäkringsvärde eller något annat värde på båten och sedan abrupt införa beskattning? Filer skall det vara något slags progressiv skatteskala”? Herr talman! Lat mig erinra om att batägarna också betalar skatt: Moms på båtinköpet, drivmedelsskatt och i vissa fall förmögenhetsskatt. Dessutom har båtsporten och båtägarna mycket litet eller i de flesta fall inget som helst stöd från kommunen eller staten, vilket ju andra sporter har. Farlederna må så vara, men dem sliter man inte på som vägarna. Det rör sig här om en mycket omfattande fritidsverksamhet, en sport och en fritidssysselsättning som omfattar ett par miljoner människor i vårt land, gamla och unga. Det finns, som har nämnts, drygt 700 000 fritidsbåtar i vårt land, av vilka ca 90 000 är övernattningsbara. Båtsporten. som ofta är förenad med fritidsfiske, ger människan rika tillfällen till avkoppling och naturupplevetser. Det är anmärkningsvärt — minst sagt — att det finns politiker som vill beskatta fritiden. Båtens storlek och pris har väl knappast någon större betydelse i sammanhanget. Där det finns valtrihet i ett samhälle måste människorna ha rätten att lägga sitt Sparande på antingen ett fritidshus, cn bättre bil. en större villa, en husvagn, utlandsresor eller en båt. Vill man beskatta en fritidssysselsättning, ett fritidsobjekt, skulle det snabbt kunna åberopas som motiv för att beskatta även andra fritidsobjekt. Paul Jansson och andra politiker som vill lägga specialskatt på fritidsbåtar vill kanske också införa en specialskatt på exempelvis husvagnar. I en skattesugen politikers ögon kan ju även en husvagn framstå som lyx. Eller slalomåkning, som blivit så populärt sedan Ingemar Stenmark blev mistare. Tänk vilket förnämligt skauteobjekt den skulle kunna vara, när man ändå är inne på att beskatta fritiden och fritidsobjekten. Herr talman, från moderat håll har vi klart uttalat att vi motsätter oss utt fritiden görs till ett nytt skatteobjekt. Det räcker mer än väl med vad socviuldemokraterna har åstadkommit i skatteväg. Skulle man införa en specialskatt av nämnvärd omfattning på fritidsbåtar så skulle detta omedelbart få negativa effekter på sysselsättningen. Färre båtar skulle köpas, och detta skulle självfallet drabba båttillverkningsbranschen som ju redan i dag har svårighoter. Det är inte länge sedan driftinskränkningar gjordes vid en det fabriker. På en ort i lundet lades nyligen en hel båtfabrik ned. Vill de socialdemokratiska motionärerna att ännu fer båtfabriker skall läggas ned. med följd att kanske hundratals anställda mister sina arbeten? Vad tror Paul Jansson att de anställda vid den fabrik som gör maxibätarna i Mariestad skulle säga om han lyckades genomdriva en bätskatt? Det är uppenbarligen den typ av båtar som tillverkas där — åtminstone i stor utsträckning - som skulle drabbas. Eller också skulle Paul Janssons båtskatt bli så exklusiv och omfatta så få objekt att det endast skulle medföra, som Torkel Lindahl sade, en dyrbar administration som inte ger sådana inkomster utt det betalar sig för staten. Båtägandet omfattas av kanske hundratusentals familjer i vårt land. Båten är ett investeringsobjekt, ett sparmål och en samlingspunkt för alla dessa människor. Men det är inte bara inköpet som kostar — det är även dryga båtplats och hamnavgilter. uppläggningskostnader osv., som Torkel Lindahl har påpekat. Från moderat håll har vi tagit upp dessa frågor några gånger i motioner och vi har konstaterat att båtklubbarna skulle kunna göra betydligt större insatser på området. om man nu måste gå in med någon form av åtgärder. Man skulle kunna låta båtklubbarna ta hand om en registrering. Det skulle uppstå väldigt svåra gränsdragningsproblem om man lade en skatt på fritidsbåtar. Vad skulle man t.ex. göra åt alla hemmabyggen? Det finns många hemmabyggda båtar som kan betraktas som lyx, som kostar mellan 100 000 och 150 000 kr. Skall tiotusentals arbetstimmar på fritiden också beskattas? Ja, det är en del frågor man har anledning att ställa till Paul Jansson.

Herr talman! Det var tydligen en mycket öm tå som vi motionärer råkade trampa på genom att väcka förslaget att överväga införandet av skatt på fritidsbåtar. Göthe Knutson målar här upp de enorma olyckor som kommer att drabba landet om vi inför en sådan skatt. Han säger att en bätfabrik hemma i Mariestad kanske tvingas lägga ned sin verksamhet osv. Det är ju inte alls på det sättet. Göthe Knutson gör sig här skyldig till våldsamma överdrifter — det kan kammarens ledamöter mycket lätt konstatera. När Göthe Knutsons partiledare Gösta Bohman var nere på båtmässan i Göteborg erkände han att vi nu hade dåliga tider i det här landet. Men då skall man köpa havskryssare, sade herr Bohman. Han sade vidare att när det är dåliga tider är det skönt att få ge sig ut till sjöss och då ligger rorkulten skönt i handen -— eller hur han nu uttryckte det. Jag förstår att Göthe Knutson med utgångspunkt i de uttalanden som herr Bohman gjorde vid det här ullfället måste ta till dessa brösttoner i den här debatten när han vill måla upp alla de olyckor som skulle inträffa om vi införde en skatt på fritidsbåtar. Han försökte dessutom göra sig lustig genom att fråga om Paul Jansson vill än beskatta oljud och buller. Jag kan berätta för Göthe Knutson att jag råkar ha någon erfarenhet av dessa frågor. Jag har varit ordförande i trafikbullerutredningen. som har sysslat med dessa ting. Utredningens betänkande ligger nu hos kommunikationsminister Turesson, och vi hoppas att han så småningom tar itu med de förslag som utredningen förde fram. Det finns verkligen anledning att titta på de problem som bullret förorsakar. Detta är ingenting som man bör skämta bort, Göthe Knutson, utan det störande bullret är en allvarlig samhällsfråga. Jag räkade nämnu bullerproblemet i sammanhanget eftersom det är dokumenterat att båtlivet ställer till bekymmer för djurlivet och annat i skärgården. Detta är ingenting att skämta om. Sedan frågar Göthe Knutson om Paul Jansson vill beskatta tritidsaktivitelerna. Vissa tritidsaktiviteter är ju redan beskattade! Som jag tidigare påpekade får man betala fastighetsskatt om man äger ett fritidshus. Man fär då också betala avgifter till kommunen för renhållning och unnan service. Är det inte en fritidsaktivitet utt ha et fritidshus? Anser inte Göthe Knutson det? Om Göthe Knutson skall vara konsekvent måste han stiga upp här och föreslå av viskallavskafta fastighetsskatten på fritidshus. I så fåll kan vi börja diskutera den saken. men någonting sådant hörde jag honom inte föreslå när han höll sit anförande. Den indignation som Göthe Knutson gav uttryck för i den här frågan tror jag inte tjänar många syften. Det är bättre att försöka föra den här debatten på ett sakligt plan. Det har lag försökt göra. Sådana här rallarsvingar i en debatt gagnar inte något syfte.

Herr talman! Paul Jansson sade att jag här gjort en skräckskildring eller något ditåt. Men vilka våldsamma överdrifter är det som jag skulle ha gjort mig skyldig till? Jag frågade Paul Jansson om han iär beredd utt ta konsekvenserna för exempelvis båttillverkningsindustrin, om det skulle införas en skatt på fritidsbåtar. Det är väl alldeles självklart att en sådan ätgärd kommer att leda till minskad sysselsättning. Paul Jansson kan fråga branschens folk om vad de tror — de borde väl varu sakkunniga, även om jag inte skulle vara det. Inte oväntat nämner Paul Jansson ekonomiminister Gösta Bohman. Vår ekonomiminister har verkligen kommit att bli en populär person bland alla hundratusentals fritidsbatsägare i vårt land. Han har mycket riktigt yttrat någonting i stil med vad Paul Jansson litet fritt citerade. Det var vid båtmässan i Göteborg. Han sade då: När uderna blir sämre, då sitter rorkulten liksom mjukare i handen och man har lättare att rida ut stormen. Om jag minns rätt, togs detta uttalaunde upp också vid en interpellationsdebatt här i kammaren. Vid det tillfället torde det ha blivit helt klarlagt att Gösta Bohman inte hade yttrat sig på det sätt som interpellanten påstod. Det är emellertid alldeles riktigt att vi från moderat håll hävdar människornas rätt att ha en valfrihet även på fritiden. att kunna skaffa sig en båt utan att det på den läggs en straffavgift. Det förhållandet at vi har en trafikutredning angav Paul Jansson som ett exempel på att det skulle vara just att beskatta buller och liknande. O.K. — vi lar väl se vad den utredningen kommer fram till. Men har man verkligen tänktatt införa skatt på buller? Är det inte i så fall bättre att införa normer och på den vägen förhindra det? Skall man lägga skatt på dessa företeelser, då hamnar vi nog så småningom i en väldigt konstig situation. Paul Jansson sade också att fastighetsskatt på fritidshus är detsamma som fritidsskatt. Men den skawten är i stället en fastighetsskatt, och den kan också leda till en förmögenhetsskatt. Mig veterligen har man inte infört någon fritidsskatt, och då har jag frågat om Paul Jansson är beredd att införa en sådan. Herr talman! Jag skulle också vilja påpeka att om man inför en båtskatt av nämnvärd omfattning — registrering är en annan sak — då skulle detta leda till orättvisor också på det viset att människor som bor exempelvis i Skåne skulle kunna skaffa sig en dansk hemmahamn och sålunda undgå registrering och skatt. De som bor i Stockholm skulle mycket väl kunna göra Åland till hemmahamn. Däremot skulle det inte vara möjligt för människor i Göteborg att göra på liknande sätt, åtminstone har de inte geografiskt samma möjligheter vill det. Nej, låt fritidsbåtarna slippa bli ett skatteobjekt! Det finns tillräckligt många skatter.
Herr talman! Göthe Knutson blir skojigare och skojigare i den här debatten, och han blir mer och mer inkonsekvent i sitt resonemang. Nu säger han: Hur skall det gå för båttillverkningsindustrin, om vi genomför en båtbeskattning? Hur många kommer att bli arbetslösa genom en sådan åtgärd? Jag tror uppriktigt sagt inte att det kommer att bli några större problem — att påstå det är att måla hin på väggen. Man kommer att sälja fritidsbåtar också i fortsättningen, även om det skulle införas en beskattning på det här området. För att belysa inkonsekvensen i Göthe Knutsons resonemane vill jag fråga följande: Varför i Herrans namn har den borgerliga regeringen höjt skatten på bilar genom trafikbeskattning, bensinbeskattning osv., när vi vet alt man har bekymmer med sysselsättningen inom bilindustrin? Med Göthe Knutsons resonemang skulle man ju i dessa svåra tider i stället sänka fordonsskatten och bensinskatten för att trygga sysselsättningen inom bilindustrin. Det skall bli intressant att höra hur Göthe Knutson ställer sig till ett förslag att sänka de skatterna, för ett sådant måste man lägga fram om det skall vara rint och reson i Göthe Knutsons resonemang. I det här fallet har den borgerliga regeringen gjort tvärtom. Här lägger man ökade bördor på bilindustrin genom att höja fordonsskatten och skatten på bensin. Jag vill ha svar på den fråga som jag tidigare ställde: Är Göthe Knutson beredd att avskaffa skatten på fritidshus? At bo i eu fritidshus och att utnyttja det under sin fritid innebär en fritidsaktivitet som att övernatta i en fritidsbåt. Det är konsekvensen av jämlikheten i detta sammanhang som jag är ute efter. Om Göthe Knutson vilt leva upp till sina ideal, sänk då skatten på bilar och sänk bensinskatten, så får vi fart på försäljningen av bilar! Sedan frågar jag mig: Kan det inte falla Göthe Knutson in — i motsats till vad Gösta Bohman sade i Göteborg —- att tiderna kan bli så dåliga att människorna inte har råd att köpa fritidsbåtar? En viss grupp kommer givetvis att klara sig, men det stora flertalet av de människor som kan tänkas vara intresserade av utt skaffa sig en fritidsbåt måste naturligtvis mycket noga överväga om de kan ge sig in på en sådan affär med tanke på standardutvecklingen för de flesta löntagare i detta land.

Herr talman! Paul Jansson har nu börjat ställa frågor ull mig, och jag skall besvara dem, men han glömmer att besvara de frågor som jag har ställt till honom. Var drar Paul Jansson gränsen mellan lyxbåtar och inte lyxbåtar? ”Vissa” är inte detsamma som en pregnant gränsdragningslinje. Vill Paul Jansson differentiera skatten? Vilken skattenivå vill han ha för att administrationen skall bära sig? Uppenbarligen är han inte ute efter alla de 750 000 fritidsbåtarna utan en del, ”vissa”, lyxbåtarna. För att skattesystemet skall bära sig så att inte administrationen blir dyrare än skatteintäkten måste han uppenbarligen antingen fastställa en mycket hög skatt på dessa objekt eller också låta skatten omfatta väldigt många objekt. Paul Jansson talade om att avskafta skatten på fritidshus. Men vi måste väl vara på det klara med att skatten på triudshus är en fastighetsskatt - möjligen också en förmögenhetsskatt därutöver — det är inte fråga om en fritidsskatt. Om Paul Jansson anser att fastighetsskatten i detta fall är en fritidsskatt, bör han granska förhållandena omedelbart, eftersom det finns människor som permanentbor i fritidshus. Hur skall man göra med dem? ”Inkonsekvensen” har Paul Jansson plötsligt fått såsom ett ledord i sin plädering, och han drog in beskattningen av bilarna i sammanhanget. Med tanke på den begränsade tid som här står mig ull buds rekommenderar jag honom att på den punkten läsa propositionen från budgetdepartementet. Där finns motiveringarna tll att man har höjt den beskattningen. Slutligen. herr talman. gör Paul Jansson ett något fåfängt påstående. Han tror alldeles bestämt att folk kommer ati köpa i alla fall, även om man beskattar fritidsbåtarna. Ja. det finns välen del som gör det, för sparmålet är så pass attraktivt. Men för den skull behöver man inte straffa dem som har en speciell känsla för denna form av fritidsverksamhet. När saker och ting blir dyrare, möts de dessutom av ett köpmotstånd. Vi har inte råd att nu utsätta ytterligare en bransch i vårt land för ännu större påfrestningar.
beskattning av friudsbåtar. Där har vi nämligen beställt eu förslag av regeringen. Jag medger att vi inte har några färdiga lösningar i fråga om hur stor båten skall vara etc... men vi utgår ifrån att om det skall genomföras en sådan här beskattning så måste detta först utredas. Det finns faktiskt vissa tankegångar att bygga på i fritidsbåtutredningens betänkande, där man har gjort vissa avgränsningar med hänsyn till båtens längd, möjlighet att bo ombord och sådana ting. Det finns inget oöverstigligt hinder när det gäller att formulera rimliga bestämmelser, men vi har inte ansett oss vara tvingade att ange sådana i motionen. Jag föreställer mig at Göthe Knutson. när han har skrivit motioner, någon gång har avstått från att ge sig in på precisa gränsdragningar i olika frågor utan att han har ansett att saken får utredas. Sedan säger Göthe Knutson fortfarande att det kommer att bli problem för bätindustrin. Jag upprepar att det säljs fortfarande bilar här i landet, trots att man har höjt bilskatten och trots att man har höjt bensinskatten. Den katastrof som i enlighet med Göthe Knutsons resonemang borde inträffa på det området har inte inträffat, även om vi har sett att försäljningen gått ner. Om man vill gynna bilindustrin skall man naturligtvis minska pålagorna på bilismen, och jag har givit Göthe Knutson upset att komma med et sådant förslag, men det finns väl varken nationalekonomiskt eller på annat sätt utrymme för att förverkliga ett sådant förslag i den nuvarande situationen. Det är inte på något sätt fel att jämföra eu fritidshus med en fritidsbåt som man kan bo ombord på. Det är fritidsboende båda delarna. Hur många minniskor här i landet tror Göthe Knutson är sysselsatta med att tillverka fritidshus? Om det skall vara jämställdhet härvidlag. ta då bort skatten på fritidshus! Då får vi säkert väldigt många fer sysselsatta i fritidshusbranschen. Jag tycker att man skall se ull de många minniskornas möjligheter till fritidsaktivitetr. Med den ekonomiska situation som vi har i tandet i dag blir det naturligtvis färre som är intresserade av alt köpa fritidsbåtar, i varje fall inom de breda grupperna av löntagare. At vissa personer kommer att köpa båt vet vi. men kundunderlaget kommer naturligtvis att bli mindre. Vad jag kan rekommendera Göthe Knutson är att han ser till att vi får en bittre ekonomisk situation och ett jämlikare samhälle. Den utveckling som nu sker går tvärt emot de intentioner som vi tidigare har haft här i landet på det området.
Herr talman! Vad beträffar det sista i Paul Janssons inlägg vill jag säga att det är just detta den borgerliga regeringen har ansträngt sig med till det yttersta under drvgt ett och eu halvt års tid. Arvet efter den socialdemokratiska regeringens lättsinniga politik känner vi till: Det arbetas intensivt för att ekonomin i vårt land skall förbättras. Men ekonomin blir inte bättre om man inför nya skatter på objekt som är av betydelse för sysselsättningen i vårt land. Skillnaden mellan fritidshus och fritidsbätar tror jag inte att jag med mitt bristfälliga pedagogiska kunnande lyckas klargöra för Paul Jansson. Jag ger upp på den punkten. Men när det gäller fritidsbåtarna har jag fortfarande ett par saker osagda. Paul Jansson kom med påståendet att jag inte skulle ha läst motionen. Det har jag faktiskt gjort, men hur är det för motionären? Han beställer ett tyckande från regeringen om hur skatten skall utformas. Själv står han och talar om vissa delar av det objekt som han rör sig kring. Men han har uppenbarligen inte någon egen tanke bakom det hela. Nu frågar jag motionären var han approximativt har tänkt sig att gränsen för lyxbåtar och icke lyxbåtar skall gå. Det finns hundratusentals båtägare i vårt land som — inte minst nu på våren när de jobbar med sin ägandes båt och känner stora förväntningar inför sommaren — är väldigt intresserade av att veta om den socialdemokratiska motionen skall drabba dem eller om de möjligen skall gå fria. De som äger fritidsbåtar är i allmänhet helt vanliga inkomsttagare. Många av dem har arbetat intensivt på fritiden med halvfabrikat och kvartsfabrikat osv. När Paul Jansson utmålar situationen, är det som om det bara fanns en speciell exklusiv grupp som sysslar med fritidsbåtar. Så är det inte, och det vet Paul Jansson. Men det gör sig bättre i en debatt här i riksdagen att försöka framställa detta som någonting exklusivt.
Herr talman! Som någon ledning för Göthe Knutson kan jag citera motionen. Där sägs: ”Mindre båtar som roddbåtar, ckor, båtar med utombordsmotor och båtar av ett mindre ekonomiskt värde bör rimligtvis inte omfattas av en sådan beskattning!” Detta visar i alla fall någon approximativ, som Göthe Knutson sade, tanke om att man inte skall ge sig in på att beskatta småbåtar. Vad vi är ute efter är de mer lyxbetonade båtarna, framför allt husbåtarna som man kan bo på. I dessa fall kan man jämställa boendet med vilket annat boende som helst, och därför skall det inte gå fritt från beskattning. Sedan säger Göthe Knutson någonting ganska fantastiskt, nämligen att den borgerliga regeringen i ett och ett halvt års tid jobbat för att få det bättre i det här landet. Vi kan konstatera att det samlade skattetrycket sedan den borgerliga regeringen kom tull makten har sugit med närmare 10 5, om vi räknar ihop alla de pålagor som tillkommit i olika sammanhang. Det är resultatet av det löfte om av bekämpa skattehöjningar som moderaterna gav i valrörelsen. Jämsides med detta arbetar vi med et budgetunderskott — detta känner Göthe Knutson mycket väl vill genom det dagliga arbetet i finansutskouet. Vi hamnar nu på eut budgetunderskott med 42 miljarder kronor om ett par år. Samtidigt kör man för fulla segel med en utlandsupplåning som - sannolikt, Göthe Knutson —- kommer att innebära, enligt de uppgifter jag hur fått. att räntan på den svenska statsskulden blir 30 miljarder kronor om året i början på 1980-talet om vi fortsätter i den här takten. Med vetskap om detta står Göthe Knutson i kammaren och säger att den borgerliga regeringen verkligen har jobbat för att vi skall få det bättre i det här landet och att den har städat upp efter den gamla socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Det gäller nu för Paul Jansson att komma ur den återvändsgränd han hamnat i när det gäller båtarna och båtskatten. Skattetrycket skulle sannolikt inte lindras totalt om det blev en båtskatt också. Jag kan konstatera att en viss vägledning ges genom Paul Janssons hänvisning till motionstexten. Det är här fråga om mindre båtar. Men var går gränsen? Drar jag slutsatserna av vad vi alla nu har fått höra i debatten, kommer båtar ner till värden på ungefär 40 000-50 000 kr. att också vara lyxobjekt; kanske kommer det att gälla ännu lägre värden. Jag påstår inte att min tolkning är korrekt, men jag frågar Paul Jansson om den möjligen är det. Är båtar med ett värde av 30 000-40 000 kr. lyxbåtar? O.K. — säg då det! När det gäller den ekonomiska politiken är jag fullt beredd att fortsätta även den debatten med Paul Jansson. Man kan då konstatera att utlandsupplåningen påbörjades av den socialdemokratiska regeringen och att politiken från det partiets sida skulle, om den hade fått fortsätta att utövas i regeringsstiällning, ha lett dels till betydligt hårdare skattetryck än vad vi har i dag, dels ull att utlandsupplåningen sannolikt inte hade varit mindre. Utlandsupplåningen är som bekant det pris som vi fått betala för att hålla hög sysselsättning i vårt land, och tryggheten i jobbet, att ha ett jobb. är det väsentligaste för den borgerliga regeringens politik.
Herr talman! Jag kan tänka mig vissa gränser — några har ju nämnts här — under vilka man inte skall laborera med båtskatt. Men jag har sagt att det naturligtvis måste utredas var dessa gränser skall gå. Detsamma gäller frågan om huruvida vi skall ha avgift eller skatt. Också den saken måste övervägas, och det är man tydligen på väg att göra inom jordbruksdepartementet, enligt de uppgifter vi har fått. Jag får därför säga ull Göthe Knutson liksom till Torkel Lindahl: Om det är så förfärligt farligt så se för all del till att ta kontakter inom den egna regeringen, och stäm hellre i bäcken än i ån! För här är uppenbarligen saker på gång, som skall leda till registrering av båtarna för en avgiftsbeläggning eller beskattning. Vilket det blir får vi se så småningom. Jag är övertygad om att när det förslaget föreligger. så kan man också göra en rimlig gränsdragning för vilka båtar som skall betraktas som lyxbetonade båtar eller inte. Vad sedan ekonomin beträffar är det inte alls så som Göthe Knutson säger. Det har ju inte blivit bättre här i landet, och det kommer inte heller att bli bättre. enligt de prognoser som vi nu har sett. Och det var Göthe Knutson som började denna ckonomiska debatt, inte jag. Han sade att jag har tagit upp de ekonomiska frågorna för att dra mig ur den besvärliga gränsdragnings frågan när det gäller friudsbåtar. Det är inte alls på det sättet. Hela den debatten drogs i gång uv Göthe Knutson själv. Jag gav bara till kammarens protokoll vissa upplysningar om vår ekonomiska situation. Det var sådant som Göthe Knutson mycket väl känner till. eftersom han själv sitter med i riksdagens finansutskolt.
Herr talman! Jag är ledsen för att den här debatten drar ut på tiden, men eftersom jag inte har tänkt yrka på vare sig votering eller rösträkning är det ju riskfritt. Jag kan dock inte svara för någon annan talare i sammanhanget. Vidare behöver vi väl inte, Paul Jansson, skämmas för — eller diskutera om vems fel det är— att vi har hamnat ien delvis ekonomisk debatt; det är väl helt på sin plats. Men protokollet från denna debatt kommer säkert att visa vem det var som först gjorde värderingar på den na punkt. Det var hiindelsevis inte jag. Sedan kan vi utgå ifrån att vi kommer att få en bättre ekonomi här i landet så småningom. men den borgerliga regeringen har ju bara haft halvtannat år på sig, och den första tiden gällde det att städa upp det värsta efter den förra regeringen. Slutligen konstaterar jag att det fortfarande är fråga om vissa båtar. Det blir med andra ord på det sättet att några hundra tusen båtägare kommer att vara osäkra om vilka som skall drabbas av Paul Janssons beskattning. Men att det rör sig om de 90 000 ägare och familjer som har övernattningsbara båtar torde vi kunna utgå ifrån, och det är illa nog.
Herr talman! Göthe Knutson konstaterade mycket riktigt att den borgerliga regeringen bara har suttit halva tiden, alltså ett och ett halvt år. Den bör enligt min och mångas mening inte sitta längre än ett och eu halvt år vill.
Herr talman! Får jag då avsluwningsvis konstatera att den där sista förhoppningen är ett önsketänkande från Paul Janssons sida. Jag är tacksam för att han inte ställde tförtroendefråga I rena hastigheten.